Herr talman! Jag kan förstå om Margaretha af Ugglas behöver förlängd repliktid för att försvara den moderata biståndspolitiken. Den låter sig inte försvaras så lätt — inte ens om taletiden utsträcks. Med tanke på de enorma behov som finns i världen är det svårt att försvara och förklara varför besparingar skall ske just när det gäller svenskt bistånd. Det är angeläget — jag försökte tidigare utveckla det resonemanget — att vi bättre använder de resurser som går till svenskt bistånd. Det finns inga argument för att minska biståndet till mindre än en hundradel. Jag har försökt att visa på ett antal vägar när det gäller att öka effektiviteten. Det är bättre än att bara dra slutsatsen att vi måste minska anslagen därför att effektiviteten i dag är för låg. Det är sant att en del av moderaternas anslagsförslag har gått igenom. Men om det vore angeläget för moderaterna att använda en hundradel av våra inkomster till bistånd, nog finns det då ytterligare hål att stoppa i. Nog skulle katastrofhjälpen kunna ökas ytterligare. Nog skulle det humanitära biståndet kunna behöva större resurser. Nog skulle flyktingkommissariatet kunna disponera större resurser för flyktingarna i världen etc. etc. Det är således inte behov som fattas. Det avgörande är den avvägning som moderaterna gör mellan olika behov som finns i vårt land och annorstädes — och som man i och för sig kan ha respekt för. Men man skall vara på det klara med att man därmed ger en signal till omvärlden om att andra i-länder kan göra likadant. Då kommer den svenska signalen att förmeras, förvärras. I-ländernas bistånd kommer att minska och klyftan mellan rika och fattiga länder kommer att öka ytterligare. Vi skulle fortsätta att gå i fel riktning. Till detta medverkar moderaterna när de — som är fallet i år — drar ned biståndet till de fattiga länderna, och det måste jag beklaga.
Herr talman! I förhållande till behoven i världen räcker inte ens folkpartiets biståndsanslag, utan frågan är vad vi kan göra här hemma i Sverige för att på ett bra, vettigt och effektivt sätt försöka hjälpa till. Ser man då till realiteterna i dag är svårigheterna stora att använda de anslagna medlen på ett bra och förnuftigt sätt, så att de verkligen når fram till de fattiga människorna. Den debatt som i dag förs i många sammanhang också i Sverige kan Ingemar Eliasson inte vara omedveten om. Jag försökte här redovisa att det faktiskt finns många områden inom svensk biståndspolitik, många kanaler och många organisationer, där det kan vara värt att satsa mera. Vi har i moderata samlingspartiet konkreta förslag om hur biståndet kan förändras och omorienteras, så att det blir bättre och effektivare. Glädjande nog är alla faktiskt ense på en del av dessa punkter.
Herr talman! Jag nödgas då konstatera att fru af Ugglas inte ser att det finns möjligheter att använda en hundradel av Sveriges inkomster för ett effektivt bistånd. Jag beklagar denna inställning från moderaternas sida.

Herr talman! Karin Söder, Görel Thurdin, Britta Hammarbacken och jag kommer att tillsammans ge en bild av centerpartiets biståndspolitik. Centerpartiets miljöengagemang är känt för alla. Det tar sig uttryck i vårt nationella arbete lika väl som i de internationella frågorna. Det har länge stått klart för oss att ett rationellt, långsiktigt nyttjande och skydd av naturresursbasen måste bli ett centralt utvecklingsmål. Miljöperspektivet måste lyftas fram i alla sammanhang och föras in också i de högpolitiska utvecklingsfrågorna, såsom skuldfrågorna samt valutaoch handelspolitik. Sverige har ett stort ansvar att hävda miljöfrågorna i de internationella organen. Centerpartiet kräver också att Sverige i sitt bilaterala utvecklingssamarbete lägger kraftigt ökad vikt vid miljöoch resursfrågorna. Det räcker inte med att satsa svenska biståndspengar på miljöprojekt eller på miljökomponenter i utvecklingsprojekt. Vi måste också medverka till att miljöoch naturresurshänsyn byggs in i de samlade utvecklingssträvandena hos våra biståndsländer. Miljöoch resursfrågorna diskuteras mycket i internationella sammanhang, men ännu efter ett decenniums talande är handlandet klart otillräckligt. Miljöproblem och resursutarmning är i dag allvarligare än någonsin. Vi vet, sade Olof Johansson i den utrikespolitiska debatten, att dagens kortsiktiga politiska beslut vrider utvecklingen fel och att det är generationerna efter oss som kommer att tvingas leva med effekterna av detta. Det är uppenbart, om man ser till den miljöförstörelse som skett och sker i u-länderna, att biståndet haft negativa konsekvenser för dem. Biståndsgivarna har inte brytt sig om ekologiska realiteter. Perspektiven har varit för kortsiktiga. Världskommissionen för miljö och utveckling, Brundtlandkommissionen, lägger snart fram sin rapport. Den kommer att ge underlag för omfattande miljödiskussioner i olika fora och kan förhoppningsvis bidra till att miljöoch resurshänsyn på ett tidigt stadium integreras i utvecklingspolitiken. Jag läste just i World Business att t.o.m. Världsbanken nu har fått upp ögonen för miljöförstörelsen. Bankerna är tvungna att studera Brundtlandrapporten. Problemet för Världsbanken är, säger man, att övertyga inte de rika länderna utan de fattiga u-länderna om miljöns betydelse. Världsbanken har gjort upp en lista på aktioner som bör vidtas. Detta är utomordentligt positivt — det är ett nytt och ett stort steg framåt när det gäller miljöfrågorna. Socialdemokraternas engagemang i miljöfrågorna har aldrig varit särskilt progressivt. Jag tror att Brundtlandkommissionen redan har utövat en viss påtryckning på socialdemokraterna. De går nämligen i betänkandet i år med på centerpartiets krav att hushållning med naturresurser och miljö skall göras till ett biståndspolitiskt mål. De måste väl ha något positivt att redovisa när debatten tar fart efter det att kommissionen har publicerat sin rapport. Jag har noterat att Lena Hjelm-Wallén i radio och press har lanserat miljömålet i biståndspolitiken. Det är som bekant inte sant, men det kan vi i centern bjuda på. Vi har nått resultat genom att socialdemokraterna i utskottet har gått med på vårt förslag. Det är bra, och det är vi tacksamma för — det är resultatet som är huvudsaken. Det går naturligtvis inte att slå sig till ro med detta. Miljöproblemen löses inte genom en målsättning — det är det dagliga agerandet som betyder något. Vi måste också vara medvetna om svårigheterna. Det är inte så lätt för ett utvecklingsland att slå vakt om en viktig långsiktig utveckling när man inte klarar de dagliga behoven. En kvinna med sitt svältande barn i famnen — vad bryr hon sig om att miljön runt henne kan vara förstörd om tio år? Det enda viktiga för henne är hennes barns överlevnad, hennes behov av mat här och och nu. Vi måste vara realistiska och inse svårigheterna, men vi får inte förtröttas i vårt handlande. De hittillsvarande fyra biståndsmålen lades fast för tio år sedan, och nu kommer alltså ett femte mål, miljöoch naturresurshänsyn. Det är viktigt att målsättningen för Sveriges biståndspolitik ständigt debatteras. Just nu är det debatten om demokratimålet som är aktuell. Jag medger gärna att den debatten är svår att föra. Vi är alla överens om demokratimålet, men jag har ändå en känsla av att vi talar förbi varandra. Går vi litet djupare in och analyserar våra uppfattningar, visar det sig att vi lägger in olika tolkningar i demokratimålet och i fråga om hur det skall förverkligas. För oss i centerpartiet finns det en grundläggande tes i biståndspolitiken som säger allt om demokratifrågan: Sverige skall ge bistånd till människor och inte till regimer. Detta betyder att det för oss i centerpartiet är lika fel när socialdemokraterna söker socialistiska regimer att stödja som när moderaterna vill skära ner anslagen till länder som inte har en demokrati som vi i Sverige finner acceptabel. Jag tycker faktiskt att vi då och då tar till imperialistiska brösttoner. Vi tror på vårt demokratiska system — med all rätt. Vi vet att det fungerar och att det kan skapa en bättre fördelning av våra gemensamma resurser. Detta system skall vi informera om, tala om i kontakterna med resp. u-land, visa konkreta exempel på att det är ett bra system. Att däremot trycka på andra länder vårt politiska system — är inte det en form av imperialism? Det är naturligtvis teoretiskt möjligt att uppifrån skapa en demokrati. Men jag tror att en demokrati skapas och måste skapas nerifrån, med utgångspunkt i människorna själva. Det är framför allt här som jag ser Sveriges enorma möjligheter till insatser. Vi skall främja demokratin genom att stärka den enskilda människans situation och utveckling. Stödja utbildning, hälsovård och forskning. Människor måste bli fysiskt och psykiskt starka, få självtillit och kunna formulera sina krav. Vi skall hjälpa till att bygga upp demokratiska institutioner, stödja en fri press, kooperation och fackföreningar. Att använda demokratifrågan som ett hot om avbrytande av bistånd eller som ett villkor för bistånd anser jag vara felaktigt. Det kan naturligtvis uppstå situationer där vi, på grund av regimens agerande, inte kan tänka oss att gå in med bistånd eller där vi måste avbryta ett bistånd. Bistånd till Filippinerna under den korrupte Ferdinand Marcos hade t.ex. varit en omöjlighet, liksom det blev en omöjlighet med stöd till Chile efter kuppen 1973. Det kan också uppstå gränsfall där det är svårt att bedöma om ett bistånd skall fortsätta eller inte. Men utgångspunkten måste, som jag sade, hela tiden vara de enskilda människorna, de fattigaste människorna. Vi kan inte låta dem drabbas ännu hårdare därför att de har en regim som vi inte gillar. Centerpartiet har begärt ett nytt anslag på 120 milj.kr. till u-länder som är i behov av ekonomiskt stöd för sin demokratiska utveckling. Vi har tänkt att det stödet framför allt skulle gå till länder utanför programländerna, länder som har varit diktaturer och som börjar ett demokratiskt uppbyggnadsarbete. Jag måste säga att jag är utomordentligt besviken på utskottsmajoriteten som inte ställt upp på detta viktiga krav. Jag tycker att det visar på en bristande klarsyn. Låt oss ta Filippinerna som exempel. Här har landet fått en ny regim som vill bygga upp en demokrati för sina 59 miljoner invånare. Svårigheterna vet vi är enorma, inte minst mot bakgrund av den ekonomiska misär som Marcos ledde landet in i. Men här bedrivs nu ett eget demokratiarbete. Man håller sina val, ställer krav på en snabb jordreform osv. Det vore ett önskeprojekt att få gå in i det här landet och hjälpa med de kunskaper och erfarenheter som Sverige har. Det gäller att rädda en demokrati under dess första stapplande steg. Att inte stödja innebär faktiskt ett stöd för de reaktionära krafterna. Ytterst kan det bringa dem tillbaka i regeringsställning. Det är nu Corazon Acquino och Filippinerna behöver vår hjälp. Vi ser just i dagarna i Argentina hur skör en demokrati är i sitt första skede. Jag tycker att ett nej till detta krav från socialdemokraterna visar att det finns alltför litet av engagemang och fantasi i regeringens biståndspolitik. Biståndspolitiken är alltför statisk. Den hårda låsningen till programländer försvårar andra akuta och angelägna insatser. Jag har besökt Filippinerna nyligen, noga försökt att sätta mig in i landets situation och dess värre också insett att den svenska regeringens engagemang för Filippinerna och dess demokratiska strävanden är bra nära noll. Det är tack vare de enskilda organisationernas arbete, i det här fallet som i så många andra, som regeringen har något att hänvisa till. Jag vet att BITS nu går in i ett projekt med Världsbanken om kartläggning av landet via satellit. BITS engagemang för Filippinerna upplever jag som positivt. Utskottsmajoriteten gör en märklig krumelur kring målen. Först ställer man upp på centerns krav på miljömål — det skall ges regeringen till känna. Sedan tycker man hux flux, utan någon som helst motivering eller något som helst resonemang, att regeringen bör göra en översyn även av de övriga målen. Jag tycker att det är en orimlig tanke att regeringen ensam skall sitta och göra en översyn av målen. Målsättningen för vår biståndspolitik måste vi lägga fast tillsammans i en parlamentarisk översyn eller utredning. De mål vi nu har för vår biståndspolitik fastställdes i partipolitisk enighet efter en parlamentarisk utredning. Om nu utskottsmajoriteten önskar en översyn av målen, är det en helt nödvändig följd att man också ser över innehållet i biståndspolitiken. Mål och medel är en enhet och måste utredas tillsammans. Från centerpartiet har vi nu och tidigare begärt en utredning om biståndspolitiken. Tydligen anser också socialdemokraterna att biståndspolitiken behöver utredas. Men de väljer en annan väg än vi skulle önska. De utreder bit för bit; katastrofbiståndet, SAREC osv. Dessa partiella utredningar är givetvis värdefulla i sig, men de ger ingen översyn, ingen helhetsbild. Det händer så mycket i u-länderna och i givarländerna som kan vara intressant och angeläget att studera och analysera. Nederländerna, som har haft samma system som vi, med biståndskontor ute i mottagarländerna vid sidan av utrikesrepresentationen, rationaliserar nu och slår samman dessa till en enhet. Det kunde ju vara intressant att studera. Jag tror att det är hög tid för utredning av utvecklingsbiståndet, inte minst för att få klarhet i hur mycket av vårt bistånd som når fram till de fattigaste, hur vi skall kunna effektivisera vårt bistånd så att det verkligen når sitt mål och hur vi skall åstadkomma en bättre anpassning till biståndsmålen. Ett biståndsarbete måste vara långsiktigt, men den låsning vi har i dag till ett visst antal programländer innebär att det nästan är omöjligt att gå in i akuta hjälpaktioner som skulle behövas och där effekterna skulle kunna bli betydande. I centerpartiet tror vi på en större flexibilitet i arbetet. Det behövs mer av projektoch ämnesinriktat bistånd. Herr talman! Behoven i utvecklingsländerna är enorma. Att minska biståndet är cyniskt, det får inte ske. Det behövs ett effektivare bistånd för att nå de fattigaste, och det behövs snarare mer pengar än mindre. I Manila upplevde jag på Smokey Mountain gränsen för min förmåga att uthärda. Att se hur människor levde på sophögarna i en otrolig smuts och stank, bland feta råttor och myriader av spyflugor var nästintill outhärdligt. Människorna livnär sig bristfälligt på soporna. Tänk om de kunde få ett återanvändningsföretag. Tänk om de kunde få litet mer betalt för sina sopor genom egen återanvändning, så att de skulle kunna få bo som människor och leva som människor. Jag tycker att det är oerhört deprimerande att de samlade biståndsresurserna i världen inte kan åstadkomma en sanering av den värsta slummen kring våra olika storstäder. Att åstadkomma något där vore verkligen att hjälpa de fattigaste. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de reservationer som undertecknats av Karin Söder och mig och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Med tanke på vad Margaretha af Ugglas sade om utvecklingeni Latinamerika vill jag rekommendera att man läser den artikel som finns i Dagens Nyheter i dag, skriven av Eduardo Galeano. Den har rubriken ”En sjuklig demokrati som lever av fruktan” och handlar om militärens makt. I Argentina såg det lovande ut när militärernas uppror under påskhelgen avstyrdes. Men i går fick vi andra besked, och den situation som nu utvecklas i Argentina är skrämmande lik den i Chile under Salvador Allendes sista tid, när militärkuppen förbereddes. Herr talman! Tredje världens skulder beräknas i dag till 1 000 miljarder dollar. Räntebetalningarna uppgick åren 1981-1985 till över 300 miljarder dollar. Utflödet av räntor och amorteringar fortsätter att vara större än inflödet av nya utländska lån. 1985 var nettoöverföringen från u-länderna 22 miljarder dollar. Dessutom fortsätter råvarupriserna att falla. Under året 1985 sjönk de med 22. Den protektionistiska jordbrukspolitiken som USA, EG och även Sverige bedriver har avsatt berg av subventionerat vete, ris, socker, bomull och matolja, vilket pressar ner priserna på världsmarknaden. U-länderna kan inte längre konkurrera med komparativa fördelar. Deras bönder tvingas sälja billigt, sätta sig i skuld och till slut gå från jorden. I stora skaror drar de in till storstädernas slum i jakt på arbete och utkomst. Så skapas svält och social misär. U-ländernas enorma skuldbörda, de fallande råvarupriserna och protektionismen är de rika ländernas lysande affärer på bekostnad av u-ländernas fattiga, som blir än fattigare, och det hotar dessutom många av dessa länders nationella oberoende och demokrati. Varje minut dör 24 människor av svält. På två år dör fler av svält än de som miste livet i de båda världskrigen. Detta tillåter den rika världen, trots att det finns tillräckligt med mat i världen — tre gånger så mycket som behövs för att människorna skall kunna äta sig mätta. Men två tredjedelar konsumeras av en tredjedel av världen, i de rika länderna. De mest hänsynslösa exploatörerna av u-ländernas råvaror och arbetskraft, de som kontrollerar dessa länders handel, är de transnationella företagen. Många u-länders jordar kontrolleras av dessa imperialistiska företag, inte för produktion för den inhemska befolkningen utan för export till den rika världen. Sture Linnér har på uppdrag av SIDA och UD gjort en utredning om katastrofbiståndet. Han konstaterar helt riktigt att de politiska och ekonomiska faktorerna är orsaken till den miljöförstöring som i sin tur framkallar svält. Han säger också att ansvaret för den rådande situationen åvilar de gamla kolonialmakterna och de regeringar som kommit till efter självständigheten. Han ger sedan ett exempel från Senegal, där den tidigare kolonialmakten Frankrike kraftigt skar ner den senegalesiska livsmedelsproduktionen för intern konsumtion och i stället prioriterade jordnötsodling för export till moderlandet, alltså till Frankrike. Stora skogsområden kalhöggs för att ge plats åt det kommersiella jordbruket. De boskapsskötande stammarna drevs i väg från sina ursprungliga betesmarker och trängdes ihop på allt knappare utrymmen i periferin med överbetning och andra former av jordförstöring som följd. Senegals regering fortsätter nu att satsa på denna exportgröda. Linnér säger vidare: Visst har torkan varit svår i Senegal under senare år. Det är dock inte den som i första hand vållat svälten. Denna beror främst på ett politiskt och ekonomiskt system som hänsynslöst exploaterat människor, boskap och jord. Ett annat exempel på imperialistisk utplundring av u-länderna är vad som händer med de tropiska regnskogarna. UNDP, alltså FN:s biståndsorgan, varnar för att 10—20 960 av världens växtoch djurarter kommer att utrotas före år 2000 om de transnationella företagen får fortsätta med sin grova exploatering. Det är jakten på värdefullt timmer, i vilken också — om jag inte har alldeles fel — svenska skogsbolag deltar, som är en av orsakerna till skövlingen av regnskogarna. Också USA:s hamburgerkedjor går till attack mot regnskogarna. På 1960-talet konsumerade amerikanen 40 kg oxkött per år, men 1980 var konsumtionen 65 kg. Importen har ökat kraftigt. Hamburgerbarerna svarar för en fjärdedel av den amerikanska konsumtionen. De vill ha billigt kött. Importpriset från Centralamerika 1978 var 1,47 dollar per kg mot 3,30 för amerikanskt kött. Regnskogarna avverkas för att ge betesmark åt biffkor. För att förintelsen av regnskogarna skall gå tillräckligt snabbt används gigantiska maskiner och växtgifter innehållande dioxin. Dessa exploaterade u-länders folk får sämre och sämre möjligheter att äta kött. I Costa Rica har konsumtionen sjunkit från 15 till 10 kg kött per år samtidigt som man där har fördubblat köttproduktionen. Det finns t.o.m. uppgifter som säger att en huskatt i USA i genomsnitt äter mer kött än en centralamerikan. Det är de s.k. fria marknadskrafterna som bär ansvaret för denna gigantiska utplundring. Vi hörde nyss hur högerns representant i talarstolen lovprisade dessa marknadskrafter. Och de andra två borgerliga representanterna — från folkpartiet och centerpartiet — anförde ingen som helst kritik mot de transnationella företagens grova exploatering av u-länder. Vi har i vår motion ställt ett antal krav. Vi föreslår att regeringen gör en kartläggning av de transnationella företagens inflytande över u-ländernas utrikeshandel. Till detta säger utskottet att de transnationella bolagen utan tvivel har möjligheter att fatta beslut som kan påverka små u-länder negativt. Utskottet hänvisar till det arbete som pågår i FN samt till arbetet för en uppförandekod gällande de transnationella bolagen. Vi utgår ifrån att Sverige aktivt driver på i dessa frågor. Det är inte tillräckliga åtgärder men ändock steg i rätt riktning. Vi har också föreslagit att Sverige måste agera energiskt för att stödja den alliansfria rörelsens krav på bättre bytesvillkor. En internationell konferens för att reformera det monetära systemet är därför erforderlig. När det gäller protektionismen säger utskottet att denna viktiga fråga åter kommer att tas uppi de nyss inledda handelspolitiska förhandlingarna i GATT. Det återstår att se vart detta leder. Herr talman! Nu är Sverige inte det land som står utanför den övriga s.k. utvecklade kapitalistiska världen. Åtstramningar och arbetslöshet gör att man skärper attityderna gentemot tredje världen. Sverige går mer och mer ifrån principen att biståndet skall vara fritt från svenska kommersiella intressen. U-krediterna är ett av flera exempel. Vi är inte negativa till u-krediter, men de skall inte belasta biståndsbudgeten. Vi har därför sagt nej till de 650 milj.kr. som finns upptagna i biståndsbudgeten för u-krediter, och föreslår att denna summa överförs till katastrofanslaget. Andra exempel på kommersialisering av biståndet är medlemskapet i IDB — Interamerikanska utvecklingsbanken —, Världsbanken, så som dess struktur nu är uppbyggd. Ytterligare exempel på kommersialiseringar av biståndet är anslaget till Internationella finansieringsbolaget, IFC. Denna instans har till uppgift att stimulera privata investeringar i tredje världen. Alltså spelar IFC rollen av att bana väg för de transnationella bolagens inträngande i tredje världen. Utskottsmajoriteten ger nu alltså biståndspengar för sådana ändamål. Ytterligare exempel är det till Världsbanken knutna organet MIGA, i vilket regeringen avser att söka medlemskap. Detta organ har till uppgift att försäkra bl.a. transnationella bolag mot nationaliseringar i u-länderna. Vi har yrkat avslag på anslaget till IDB och IFC och till medlemskap i MIGA. Vår uppfattning är att Sverige internationellt bör verka för att FN-systemet mer än i dag skall bli det forum där handel, bistånd och andra frågor som är viktiga för tredje världens länder avgörs. Här har alla stater lika rösträtt. Vi har också med anledning därav föreslagit att man ökar anslaget till UNDP med ytterligare 25 milj.kr. Herr talman! En sak som diskuteras mycket när det gäller svenskt biståndssamarbete är demokratifrågorna. Politiska rättigheter och politisk makt är två skilda ting. Detta är ett banalt påpekande men måste ändock framhållas att döma av den svenska debatten. Alltför ofta definieras demokrati och mänskliga rättigheter i abstrakta termer: flerpartisystem, parlamentarism, press-, åsiktsoch trosfrihet. Ibland ursäktas bristen på demokrati med landets fattigdom. Men den politiska makten är en fördelning och jämlikhetsfråga.

I alla dessa avseenden är det imponerande vad som åstadkommits. I många u-länder är det en privilegierad elit som formulerar politiken, fördelar resurserna, utväljer utvecklingsprojekt och kanaliserar utvecklingsbistånd för att i första hand gynna de bättre ställda, medan de fattiga ignoreras. Denna inriktning på utvecklingsansträngningarna tvingar miljoner och åter miljoner människor ut i en ofattbar fattigdom och social nöd. För 20-30 procent av barnen innebär det döden före fem års ålder. Det ger anledning till eftertanke att sådana försumligheter väcker så litet indignation.” Så långt Katarina Larsson. Visst ger det anledning till eftertanke att denna Katarina Larssons studie givit upphov till så mycket enögd indignation. De som talar så mycket om tvångsarbete, tycks glömma att fattigdomen i sig är ett tvång. Det är de fattiga som saknar politisk makt att frigöra sig och förbättra sina villkor. Demokratin måste definieras i konkreta termer. Vilket inflytande har de vanliga människorna? Hur kan de påverka sin situation? Representerar de valda sina väljares intressen i parlamenten och lokala församlingar? Hur kan männniskor uttrycka sina åsikter? Kan de utöva sin religion? Får de använda sitt eget språk och utveckla sin kultur? Finns det fackföreningar som effektivt försvarar sina medlemmars intressen? Hur kan kvinnorna delta i det politiska, sociala och ekonomiska livet? Finns det tidningar där de ickeprivilegierade kan få sina problem och krav framförda? på demokrati eller som bidrag till en utveckling i demokratisk riktning? Kort kan vi titta på vår egen historia. Där kan vi se ett samband mellan demokrati och ekonomisk utveckling. Men det var inte demokratin som drev fram den ekonomiska utvecklingen. Det var tvärtom. Först 1905-1921 kom det demokratiska genombrottet, efter det industriella genombrottet 1860-1910. Det var den framväxande industriarbetarklassen och arbetarrörelsen som var huvudkraften i kampen för lika rösträtt. Den slogs för föreningsrätt och mötesfrihet. Fackföreningsrörelsen fick kämpa hårt i vårt land för att ge statarna mänskliga rättigheter. Allt detta är erfarenheter att tillvarata i samarbetet med länderna i tredje världen. Vi anser därför att de svenska folkrörelserna har en viktig roll i vårt biståndssamarbete, inte minst Amnesty och de fackliga organisationerna. Utskottets majoritet föreslår nu att de biståndspolitiska målen skall ses över, inklusive frågan om demokrati — majoriteten utgörs av socialdemokrater och vpk. När man ser över de biståndspolitiska målen ingår också demokratifrågan, inte minst i vårt förslag. Det tycker vi är bra och kommer att innebära en breddning av hela frågan om demokrati och ett slut på — hoppas jag — den ensidiga debatt högern fört om demokrati och mänskliga rättigheter. Herr talman! Jag skall ägna en stund åt att kommentera de borgerligas demokratiargument. Trots vad jag har sagt om demokrati och mänskliga rättigheter skall jag föra debatten om demokratifrågorna på de ensidiga villkor som borgerligheten för den. Jag anser nämligen att deras s.k. omsorg om demokratin i u-länderna inte har ett dyft med humanitet att göra. Tvärtom är deras agerande ett krasst politiskt ställningstagande. Alla Sveriges samarbetsländer med s.k. marknadsekonomi är fria från de borgerligas kritik, trots att det i dessa länder sker gigantiska rättsövergrepp och råder en total brist på demokratiska frioch rättigheter. Jag skall strax bevisa detta. De borgerligas attacker riktar sig mot de samarbetsländer som har någon form av planerad ekonomi och mot sådana länder som inte tillåter transnationella företag att exploatera arbetskraft och naturtillgångar. Det pågår ett utbrett slavarbete världen runt, i Thailand, Hongkong osv. Men jag skall inskränka mig till att säga några ord om slavarbetet i våra programländer. Internationella Juristkommissionen, som har hållit ett seminarium, har avslöjat att fem miljoner människor i Indien lever i slaveri. Enligt indisk lag kan den som håller en slav dömas till tre års fängelse. Fram till juni månad 1984 hade inte en enda dags fängelse utdömts i Indien för detta brott. Indien är ett av våra stora biståndsländer och har varit det i många år. Det värsta slavarbetet är barnarbetet. Enligt Världshälsoorganisationen arbetar 150 miljoner barn under 15 år, många av dem i gruvor och fabriker. Enligt Fria Fackföreningsinternationalen arbetar enbart i Indien 15 miljoner barn i hårt arbete upp till 15 timmar om dagen. Regeringen i den korrupta regimen i Bangladesh är ärlig och talar om att antalet barnarbetare i landet uppgår till 14 miljoner. De utgör 31 96 av arbetskraften. Det betyder att vart fjärde barn mellan 6 och 14 år arbetar i tungt arbete dagligen. Det finns t.o.m. femåringar som tvingas arbeta i tändsticksoch jutefabriker 12 timmar om dagen. De flesta av dessa barn lider av undernäring och luftvägssjukdomar. Bangladesh är också ett av våra stora mottagarländer av bistånd. Det bistånd som går till Bangladesh hamnar inte hos de fattigaste, utan hos eliten, de som redan är välbeställda. Om nu de borgerligas engagemang för mänskliga rättigheter vore äkta, borde man väl åtminstone få höra en liten protest mot detta enorma slavoch barnarbete, som pågår i två av våra stora programländer. Men någon sådan protest har inte hörts. Jag har inte heller väntat mig att det skall komma någon sådan från moderaterna, men varför tiger ni i folkpartiet och centerpartiet? Var befinner ni er? Varför tiger ni? Ni känner ju till förhållandena. Handlar det inte om enorma brott mot de mänskliga frioch rättigheterna? Ändå håller ni igen munnen. Ni är ju engagerade och protesterar mot brott mot mänskliga frioch rättigheter i andra länder, och dessa brott är inte alls av samma format som i de länder jag talar om. Denna er tystnad betraktar jag som ett enormt hyckleri och inget äkta engagemang för de mänskliga frioch rättigheterna. Låt mig beröra situationen i ett tredje programland, Kenya. Under den nuvarande presidenten är det en stat där grundläggande demokratiska rättigheter dagligen åsidosätts. Regimens kritiker tystas, fängslas, torteras och dödas. Jag skall nämna några exempel. År 1980 dödades 300 människor av regeringstrupper i Garissa. År 1982 dödades över 2 000 människor av regeringstrupper i Nairobi och Nanguli. År 1984 mördades 800 kenyaner i West Pokot. 1 000 människor massakrerades i Wajirdistriktet. 12 studenter klubbades till döds av kravallpolis på den s.k. blodiga söndagen. Under FN:s pågående kvinnokonferens i Nairobi 1985 avrättades i hemlighet 13 kenyaner efter en illegal utväxling med Tanzania. Det sitter hundratals politiska fångar i Kenyas fängelser som efter månaders vistelse där döms i summariska rättegångar. Ofta har bekännelser framtvingats under tortyr. Allt detta känner de borgerliga partierna i Sverige till. Ändå tiger de. Varför? Men det värsta är att också UD för det mesta tiger om förhållandena i Kenya. Även SIDA tiger. Och vad gör den svenska ambassaden i Nairobi? Jag har ännu inte sett någon rapport från den om vad som pågår i Kenya, vilka brott som den nuvarande presidenten och hans anhang begår mot de mänskliga rättigheterna. Varför är det så tyst? Ni måste ju känna till de händelser sedan 1980 som jag har räknat upp. Ni måste känna till att det sitter ett stort antal politiska fångar i Kenyas fängelser, fångar som ännu inte är dömda för sitt brott att ha kritiserat regimen. Vi anser inte att biståndet skall upphöra till de länder som jag här har nämnt. Men vi anser inte att den nuvarande formen av bistånd skall gälla. I stället skall biståndet ges vid sidan om dessa regimer. Använd exempelvis de enskilda svenska organisationerna! De är effektiva när det gäller att kanalisera bistånd till de fattigaste i Bangladesh och Kenya. Vi anser således att bistånd skall ges även i fortsättningen men under andra former. Det har vi också reservationer om. Jag har, herr talman, använt litet för mycket tid, men vi har bara biståndsdebatt en gång om året. Det är viktiga frågor som skall diskuteras, och därför får det ta den tid som behövs. Jag accepterar således ingen kritik för att jag har överskridit den angivna taletiden. Låt mig till sist säga något om Nicaragua och den skamlighet som centern och folkpartiet visar upp i sina reservationer. De vill sänka biståndet till Nicaragua med hänvisning till att det är brister i de demokratiska frioch rättigheterna. Nu vill jag att Ingemar Eliasson och Gunnel Jonäng talar om vilka brister i de demokratiska frioch rättigheterna i Nicaragua som ni syftar på. Gå upp i talarstolen och tala om det! Om ni tiger, då har ni ett oerhört dåligt samvete och har bara följt efter moderaterna. Att moderaterna angriper Nicaragua, som haft fräckheten att gentemot USA hävda sin rätt till självständighet och oberoende, förstår jag. Moderaterna är ju i alla sammanhang USA:s megafoner, såväl i denna kammare som i detta land.

Nicaragua har sju partier i sitt parlament, från yttersta vänstern till yttersta högern. Nicaragua har beslutat om en ny grundlag, som grundligt har diskuterats i hela landet och paragraf för paragraf diskuterats i det nicaraguanska parlamentet. Inte ens vi i vårt land diskuterar en ny grundlag eller förändringar i grundlagen på det sätt som man har gjort i Nicaragua. Vad är det för brist i de demokratiska frioch rättigheterna där? Med det här yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer.

Herr talman! Det är väldiga anklagelser som Bertil Måbrink slungar ut här. Dess värre är de dåligt underbyggda. Han talar om att vi tiger när det gäller barnarbetet, att vi är hycklare som tiger osv. Jag vill göra en enda kommentar. Barnarbetet tog vi i centern upp långt innan vpk hade kommit på den tanken. Centern var det första parti som, inte i år men i fjol, tog upp just frågan om barnarbete. Det visar vårt engagemang.
Herr talman! Bertil Måbrinks engagerade anförande var ganska snårigt att följa, men jag tycker att det ändå utmynnade i en kraftfull plädering för att det svenska biståndet måste verka för en demokratisk utveckling i mottagarländerna och respekt för mänskliga frioch rättigheter på ett betydligt mera konkret sätt än hitintills. Bertil Måbrink sade också att det bör ske bl.a. genom att man satsar på enskilda organisationer, och det är en inställning som helt stämmer med den vi moderater företräder här i kammaren. Jag tycker att det var glädjande att höra att vpk nu går in för detta. Det var också trevligt att höra Bertil Måbrink säga att det var högern som särskilt pläderade för dessa, som han sade, abstrakta rättigheter. Men jag måste då ställa frågan: Vad menar egentligen Bertil Måbrink med att flerpartisystem, parlamentarism, press-, åsiktsoch trosfrihet är abstrakta saker? Är det inte högst konkreta ting för varje människa, även för en fattig människa? Jag blir mycket oroad när jag läser vad vpk skriver om demokrati i sin motion: ”Förhållandet majoritet-minoritet kan innehålla religiösa motsätt ningar. Under sådana förhållanden är parlamentarism och växling vid makten knappast bra recept för oss att föreskriva.” Jag tycker att jag börjar känna igen vpk.
Herr talman! Med stora gester och väldiga brösttoner anklagar Bertil Måbrink bl.a. folkpartiet för bristande trovärdighet i demokratifrågor. Är man kommunist, borde man nog vara litet ödmjukare i en sådan debatt. Man är därmed delaktig i rader av övergrepp runt om i världen, där just den kommunistiska ideologin motsätter sig varje form av demokrati och mångfald. De liberala partierna runt om i världen står för mångfald, demokrati och flerpartisystem. Det vore bra om motsvarande kunde sägas om kommunistiska partier. När det gäller Nicaragua vill jag för tydlighetens skull understryka att folkpartiet inte motsätter sig att Nicaragua är ett programland. Vi motsätter oss inte att Sverige ger stöd till Nicaragua. Tvärtom förordar vi ett ganska omfattande stöd. Vad vi har föreslagit är att låta stödet ligga kvar på oförändrad nivå och i stället ge enskilda organisationer — kooperativa, fackliga och andra ideella organisationer — ökat stöd så att de kan utöka sitt engagemang, bl.a. i Nicaragua. Vi menar att det är ett väldigt effektivt sätt att underifrån, så som Gunnel Jonäng talade om, bygga upp en demokratisk struktur. Det finns många sådana lovande inslag i det nicaraguanska samhället, och det är just dem vi vill ta fasta på, i stället för att låta större delen av stödet gå via regeringen. Detta framkom inte — om jag uttrycker mig försiktigt — i det väldigt pompösa anförande som Bertil Måbrink nyss höll.

Herr talman! Jag trampade på en del ömma tår, och det var avsikten med mitt anförande. Jag konstaterar att Margaretha af Ugglas, Ingemar Eliasson och Gunnel Jonäng inte svarar på mina konkreta frågor. Har ni tappat bort dem, så kan jag upprepa dem. De gällde Indien, Bangladesh och Kenya, och jag har mycket konkret angivit vad som pågår i dessa tre länder och som innebär brott mot de demokratiska frioch rättigheterna. Varför svarar ni inte? Jag påvisade att ni ingenting har sagt i era huvudanföranden och ingenting vid utskottsbehandlingen. Indien har världens modernaste konstitution, vad jag förstår. Ändå tillåter man att barn ända nere i femårsåldern sliter tio-femton timmar om dagen i gruvor och fabriker. Innan de kommer upp i tonåren är deras ryggar söndervärkta. De är gamla när de blir tonåringar. Varför tiger ni? Har ni inte varit medvetna om dessa förhållanden? Varför tiger ni om det som har hänt sedan 1980 i Kenya? Ni har aldrig från den här talarstolen sagt någonting i protest mot de förhållandena. Vad är det, Gunnel Jonäng och Ingemar Eliasson, som gör att ni vill skära ner biståndet till Nicaragua? Vad är det för brister i de demokratiska frioch rättigheterna? Det är ju sådana argument ni åberopar i reservationen. Tala om det nui er sista replik, så att vi får besked! Det är inte bara jag som kräver besked utan också många andra. Svara på frågorna om Kenya, Indien och Bangladesh, och tala om varför ni vill skära ner biståndet till Nicaragua med motiveringen att det brister i fråga om demokratiska frioch rättigheter!
Herr talman! Varför, Bertil Måbrink, stöder inte vpk vårt krav på att det skall utarbetas årliga rapporter om situationen i fråga om de mänskliga frioch rättigheterna i våra samarbetsländer? Vpk har haft ett utmärkt tillfälle att göra detta och har det fortfarande. Stöd oss vid omröstningen här i kammaren om några timmar! Då kommer vi att få ett bra material som kan hjälpa oss att vidta de åtgärder som Bertil Måbrink efterlyser. Varför stöder ni oss inte?
Herr talman! Jag vill klart uttala att vi tar avstånd från övergrepp mot mänskliga frioch rättigheter vilket land de än må förekomma i. Tänk, om detsamma kunde sägas om kommunisterna! När det gäller Nicaragua är Bertil Måbrink dåligt påläst. Vi skär inte ner anslaget, vi låter det ligga kvar på oförändrad nivå. Samma belopp som regeringen föreslår till ökat programsamarbete föreslår vi i stället till ökat samarbete via de enskilda organisationerna, särskilda projekt och humanitärt bistånd. Detta är sanningen om vår politik visavi Nicaragua. Vi tycker att där finns många hoppingivande tecken på demokratisering. Vi vill stödja de inslag som är mest hoppingivande, och dit hör det direkta samarbetet mellan fackliga, kooperativa och andra ideella organisationer här i Sverige och deras motsvarigheter i Nicaragua.
Herr talman! För andra gången måste jag konstatera att de fakta som Bertil Måbrink lägger fram är felaktiga. Det är precis så som Ingemar Eliasson sade: vi har inte krävt någon nedskärning av biståndsanslaget till Nicaragua. Vi har ansett att det behövs en större flexibilitet. De medel som på det viset frigörs lägger vi över på humanitärt bistånd i Latinamerika, och de kan den vägen komma människorna i Nicaragua till del. För övrigt arbetar vi i centerpartiet intensivt för de mänskliga rättigheterna i olika länder i olika delar av världen, oavsett vilken regim de har. Vi kommer i höst att få en stor debatt om just de mänskliga rättigheterna. Från centerpartiet kommer vi att fortsätta att driva de frågorna oavsett regim.
Herr talman! Rätt skall vara rätt. Det är riktigt att centern och folkpartiet i sin reservation inte föreslår några nedskärningar, utan ett oförändrat anslag. Men med tanke på inflation osv. blir det i realiteten en försämring av biståndet. Sedan säger ni att man eventuellt kan kanalisera biståndet via andra vägar, men det är inte samma sak som att ställa upp för den ökning som regeringen nu föreslår och som Nicaragua så väl behöver. Ingemar Eliasson säger att hans parti protesterar mot brott mot mänskliga rättigheter var de än förekommer, och något liknande säger Gunnel Jonäng. Men faktum kvarstår att ni ännu inte har förmått att säga ett enda litet ord av protest mot vad som pågår i Indien, Bangladesh och Kenya - inte ett ord, trots att jag nu för tredje gången uppmanar er att visa äktheten i ert engagemang för demokratiska frioch rättigheter. Jag konstaterar detta, och det är beklagligt. Ni har ännu inte kunnat påvisa vad det är för inskränkningar av de demokratiska frioch rättigheterna som gör att ni måste reservera er — moderaterna vill ha en minskning och folkpartiet och centern vill ha bibehållet anslag — trots att ni vet vilket behov som där finns. Ännu har ni inte förmått att tala om detta. Vad är det för inskränkningar i detta demokratiska Nicaragua som gör att ni agerar på det här sättet? Så till Margaretha af Ugglas: Vi skall göra en översyn av de biståndspolitiska målen, inkl. demokratifrågan. Det har socialdemokraterna och vi kommit överens om, och det innebär att vi kommer att se mycket brett på alla programländerna och demokratifrågorna. Men nu vet vi ju att det finns ett antal länder som grovt bryter mot de demokratiska frioch rättigheterna; jag har räknat upp dem här. Det vet Margareta af Ugglas också, men inte någon protest. Vi behöver inte ha någon särskild utredning för det, för utredningen kommer nu i och med att utskottets majoritet har gjort en sådan här bestämd markering när det gäller att se över de biståndspolitiska målen. Sedan är jag den första att erkänna att visst sker det också i Vietnam, Tanzania och andra biståndsländer övergrepp mot de demokratiska frioch rättigheterna, och det har vi protesterat mot. Men vi anser att både Tanzania och Vietnam utvecklas i demokratisk riktning. Där tillgodoser man människornas behov och inte elitens, och det är väldigt viktigt och i överensstämmelse med våra biståndspolitiska mål.

Herr talman! Det vore egentligen frestande att gå in i den här diskussionen, där nu oppositionspartierna har trampat på varandras ömma tår en rätt lång stund. Jag skall inte göra det, men jag vill göra en enda markering. Den här diskussionen visar på ett av de verkligt svåra problemen när det gäller svensk biståndspolitik. Om man tittar på reservationerna i utskottsbetänkandet i dag och ser tillbaka några år — i varje fall de år under vilka jag har erfarenhet av dessa frågor som ordförande i utrikesutskottet — är det alldeles uppenbart så, att partierna i sina reservationer vill öka resp. minska biståndet med hänsyn till vad man tycker om de regeringar som sitter i resp. land. Det har vi nu erfarenhet av, och det är naturligtvis ett dilemma: Trots alla deklarationer om att det inte är regeringarna man stöder utan att det är de fattiga som skall ha hjälpen, är man på ett något märkligt sätt bunden av sitt intresse för eller missnöje med den eller den regimen. Herr talman! Det är naturligtvis svårt att följa den här debatten, eftersom det i utskottsbetänkandet finns 84 olika reservationer och talarna delar upp dem mellan sig. Det blir svårt för en åhörare att se något system i detta, och det finns egentligen inget system. Jag kommer nu att ta upp en del av de punkter som representanter för oppositionspartierna har berört, och en del lämnar jag till kamrater i utskottsgruppen som kommer efter mig på talarlistan. Det är således ingen oartighet mot företrädarna för de olika partierna att jag nu låter några frågor stå obesvarade, för det är andra som har i uppdrag att besvara dem. Jag kommer heller inte att göra någon biståndspolitisk deklaration. För den kommer biståndsministern, som kommer upp i talarstolen efter mig, att svara å det socialdemokratiska partiets vägnar. Utskottet tillstyrker regeringens förslag att till bistånd nästa budgetår anvisa 9 870 milj.kr., vilket beräknas vara 1 96 av den svenska bruttonationalinkomsten. Det är en ökning med 930 milj.kr. Man kan fråga sig varför det nu är så angeläget att det just skall vara ett belopp som motsvarar 1 96 av BNI. Många gånger tidigare har det deklarerats att detta i utomordentligt hög grad har ett symbolvärde på det sättet att vi härigenom kan markera vårt intresse för bistånd och också försöka förmå andra länder att nå upp till samma nivå. Det måste ju inte nödvändigtvis vara ett exakt miljonantal för att man skall få ut ett bra bistånd, men just att vi år efter år höjer vårt bistånd, så att det ligger på 1 96 av bruttonationalinkomsten, är i och för sig både för oss själva och för den omvärld vi arbetar i av stor symbolisk betydelse. Här beklagar jag naturligtvis, som andra har gjort i dag, att moderaterna inte är med på detta utan lägger sig på ett förslag långt under alla andra partiers. När vi talar om borgerlig splittring i den svenska politiska debatten gäller det ofta familjepolitik, skattepolitik, energipolitik osv., men det här, mina damer och herrar, är ett precis lika viktigt område. Frågan om internationell solidaritet och Sveriges medverkan i kampen mot fattigdom och svält är precis lika viktig som de interna stridsfrågorna, där vi upplever de starkt splittrade borgerliga partierna. Också här finns en borgerlig splittring som är mycket allvarlig. Jag har flera gånger i denna talarstol frågat: Vad kommer att hända med biståndet om det skulle bli ett regeringsskifte efter kommande val? Blir det mittenpartiernas löften om att följa en-procentsmålet eller moderaternas lägre ambitioner när det gäller biståndspolitiken som kommer att genomföras? Det svaret har ni aldrig velat ge oss. Jag tror ändå det är väldigt viktigt för hela den opinion som är engagerad för biståndet att få klart för sig vilket som kommer att gälla om det blir ett borgerligt maktövertagande efter nästa val. Det har under dagens debatt talats om översynen av de biståndspolitiska målen. Någon av talarna sade: Vad är det som ligger bakom detta? Är ni möjligen ute efter att försvaga demokratimålet? Att över huvud taget fråga något sådant är totalt nonsens. Vi vill att man skall se över formuleringarna i de biståndspolitiska målen därför att dessa formuleringar antogs för ungefär tio år sedan och att vi sedan dess har upplevt en historisk utveckling både i de rika länderna och i de fattiga. Vi har upplevt hur nya ting betonas och andra tonas ner. Det kan vara av värde att se igenom hur vi har formulerat de biståndspolitiska målen för att se om det finns anledning att föra till något nytt och omformulera målen så att de kommer bättre i takt med den historiska utvecklingen. Jag är av den uppfattningen att det är helt självklart att, när målen formuleras, ytterligare understryka kraven på en demokratisk samhällsut veckling och respekt för mänskliga rättigheter. Jag noterar också att vi är överens om att miljöfrågorna skall lyftas fram mer än tidigare genom att ett särskilt biståndspolitiskt mål skall formuleras när det gäller miljöproblematiken. I samband med detta kommer man in på en intressant fråga. Gunnel Jonäng och andra har indignerat sagt: Ni menar inte allvar, ni socialdemokrater, när ni talar om miljö, mänskliga rättigheter och demokrati, för ni vill ju inte införa en särskild anslagspost för dessa uppgifter. Men det är inte alls så att en särskild anslagspost innebär en garanti för förstärkta insatser på ett visst område. Tvärtom vill vi att man i alla biståndsinsatser skall ta med kraven på demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och miljöhänsyn. De kraven får inte isoleras under en särskild anslagsrubrik utan skall finnas med över hela fältet i svenskt bistånd. Detta att inte anvisa pengar under en särskild anslagsrubrik innebär alltså inte att vi bortser från vikten av de ändamål som det gäller här. Ifrån borgerligt håll vill man inte ha denna översyn av de biståndspolitiska målen. Man vill hellre ha en allmän biståndspolitisk utredning, som ett par av partierna säger. Det finns reservationer om detta. Vi har gått emot ett sådant förslag, men jag har sagt här i talarstolen både förra året och året dessförinnan att jag inte utesluter att det vid något tillfälle kan finnas anledning att tillsätta en allmän biståndspolitisk utredning för att se över hela fältet. Vi har emellertid nu under ett antal år valt metoden att undersöka och utreda delar av biståndet bit efter bit, och det finns i dag knappast ämnen tillräckligt för att motivera en allmän biståndspolitisk utredning. Väsentliga delar av biståndet har ju utretts. Nu tar vi en bit till, i och med att de biståndspolitiska målen skall ses över, och så får vi se vad som sedan kan bli över. Biståndet kan inte vara statiskt utan måste ständigt ses över, och därför utesluter jag inte möjligheten av en samlad utredning så småningom. Vissa av dem som talar för en biståndspolitisk utredning vill väl med hjälp av en sådan komma ifrån systemet med landprogrammering. Det är också ett av de ämnen som vi talar om i dag. Huvudmottagarländerna är begränsade till antalet. Någon talare har sagt att om vi minskar insatserna där kan vi komma in i andra länder. Jag vill då rekommendera en läsning av budgetpropositionen i det avsnitt där man redovisar i vilka länder svenskt bistånd finns. Svenskt bistånd kommer till över 80 länder i världen. Det är praktiskt taget alla utvecklingsländer. Biståndet kommer dit dels via de stora anslagen över landramarna, dels genom enskilda organisationer, genom katastrofanslag, genom anslag till humanitär verksamhet osv. Sverige är inne i praktiskt taget hela utvecklingsvärlden. Det är orimligt att ge ett intryck av att det skulle finnas nya länder att komma in i. Man kan naturligtvis omfördela mängden av stöd. Man kan öka stödet till vissa länder och minska det till andra. Det sker också ständigt. Men ge inte ett intryck av att vi skulle vara utanför ett antal länder som behöver vår hjälp. Även om anslagen på sina håll är mycket små är vi inne i praktiskt taget alla utvecklingsländer. Landprogrammeringen är ändå bra att ha kvar för de huvudmottagarländer som vi traditionellt arbetar i. Det ger oss underlag för en långsiktig planering och också underlag för de diskussioner med de olika regeringarna som vi för och kommer att föra när det gäller demokratiseringsprocessen, respekten för mänskliga rättigheter osv. En fråga som också har varit uppe och kommer att vara uppe mycket i dag är frågan om Vietnam. Denna fråga kommer en av mina kamrater i utskottetsgruppen att diskutera. Jag skulle bara för min egen del vilja säga följande. Jag var i Vietnam för ett par månader sedan. När jag besökte bl.a. Olof Palme-institutet i Hanoi, där man tar emot hundratals sjuka och nedgångna barn, då önskade jag att Margaretha af Ugglas hade varit med. Jag har önskat att Margaretha af Ugglas skulle resa dit och uppleva att det ändå känns ganska skönt att — även om man inte gillar regeringen där — kunna se hur små barn räddas till livet, hur de allra mest undernärda och nedgångna små barnen blir människor på nytt. Det är en väsentlig del av svenskt bistånd, och detta tycker jag att moderaterna skall tänka på när ni går till attack bl.a. mot Vietnambiståndet. Enskilda organisationer har det talats om ganska mycket. Jag tillhör dem som anser att det arbete som enskilda organisationer utför i u-länderna är av stor betydelse och oftast mycket bra utfört. Jag har också medverkat till, som alla vet, att öka anslaget i förhållande till det förslag som finns i budgetpropositionen. Men vi skall samtidigt vara medvetna om — det säger också organisationerna själva — att det finns ett tak för vad man orkar med. Det kan inte bli så att var och en av de svenska enskilda organisationerna utvecklas till något slags mini-SIDA. Det är inte meningen, utan meningen är att dessa organisationer inom de resursramar och de administrativa möjligheter som de har skall kunna medverka till och fortsätta en viktig insats inom svenskt bistånd. Vi skall också fortsättningsvis öka anslagen till dessa organisationer, men vi måste från år till år bedöma hur mycket organisationerna kan klara och vilken kapacitet de besitter. Detta gör att vi inte kan ställa upp på folkpartiets krav att ha en inprogrammerad årlig ökningstakt. Här vill Ingemar Eliasson också ta upp en skattedebatt—, som jag tycker på rätt underliga grunder. Han menar att man i samband med beskattningen skulle få dra av de pengar som man ger till enskilda organisationer för deras bistånd. Det låter nästan som om man skulle få avdrag för kollekten i kyrkan. Ingemar Eliasson jämför också med avdragen för del av fackföreningsavgift. Jag förstår inte varför han inte också tog upp frågan om företagarnas rätt att dra av avgifterna till sina organisationer. Varför just bara fackföreningsavgifterna? Jag tror att det vore ganska olyckligt — och det har vi sagt flera gånger — om man skulle låta skatteplanering ligga bakom humanitära insatser, låta skatteplanering ligga bakom den välgörenhet som vi vill engagera oss för. Jag tror egentligen att det allra bästa är att vi gör som vi gör nu, tar in skatter av medborgarna och sedan ger ett större bidrag per invånare till u-länderna än praktiskt taget något annat land i världen gör. Jag vill ta upp ytterligare ett par punkter. Betalningsbalansstödet har rönt stort motstånd, till en början från alla oppositionspartierna men nu på slutet bara från de borgerliga partierna. Jag skall nu inte tala så mycket om skuldkrisen. Det har andra gjort och fler kommer också att göra det senare. Å utskottets vägnar vill jag bara deklarera att det här inte är ett försök att lägga undan pengar, som inte skall användas. Utskottet är mycket angeläget om att understryka att de pengar som riksdagen kommer att anvisa till de skuldtyngda länderna — varvid vi vill försöka åstadkomma internationell samverkan om användandet av medlen — skall användas. Det skall inte finnas några reservationer, vi skall inte försöka behålla pengarna i Sverige, pengarna skall användas på samma effektiva sätt som biståndet i övrigt. Då kommer jag in på frågan om effektiviteten. Flera har sagt att det är svårt att få biståndet att nå fram, vi når inte de fattigaste. Ge inte ett intryck av att den svenska biståndspolitiken är misslyckad, för det är den inte! Det är klart att det i Bangladesh och vissa andra länder är svårt att komma ut, men rent allmänt är det svenska biståndet alldeles utmärkt. I huvudsak omvittnas överallt att vi har en skicklig organisation för lämnande av bistånd, både genom SIDA och genom enskilda organisationer. Det finns anledning att när vi understryker kravet på effektivitet ändå konstatera att Sverige i stort sett ger ett bra bistånd. En förutsättning är naturligtvis att inte minst SIDA har administrativa resurser, som gör det möjligt att använda de medel som för varje år blir allt större. Vi kan inte räkna med att SIDA skall ta hand om hundratals miljoner ytterligare varje år samtidigt som organisationen bantas och de administrativa resurserna minskas. Då riskerar man att man får anlita konsulter som är tre gånger så dyra som de egna anställda. Därför har utskottet velat medverka till att föra över ytterligare litet pengar till SIDA:s egen organisation i hopp om att det skall vara möjligt att se över det hela, så att SIDA kan fungera bra och klara det allt större biståndet på ett sätt som alla kan acceptera. Herr talman! Till sist frågan om vår solidaritet. Solidariteten med de svaga här hemma talar vi om i andra debatter. Nu är det fråga om solidariteten med de svaga ute i världen. Det är viktigt att vi trots många mindre meningsmotsättningar har en bred majoritet i Sveriges riksdag för att fortsätta att solidariskt ställa upp med 1 96 av våra gemensamma tillgångar för att hjälpa de människor som svälter, är sjuka och som lever i otrygghet.

Herr talman! Jag tycker att utskottets ordförande Stig Alemyr handskas lättsinnigt med de biståndspolitiska målen. Dessa fastställdes i enighet efter en noggrann parlamentarisk utredning. Det är viktigt för oss i Sverige, och inte minst för programländerna, att det råder enighet i Sveriges riksdag om de biståndspolitiska målen. Varför har inte utskottets ordförande försökt samla utskottet kring en parlamentarisk utredning? Med stöd av vpk:s konstiga formuleringar om värdet av flerpartisystem, press-, åsiktsoch trosfrihet samt parlamentarism tycker utskottets ordförande att det är lämpligt att regeringskansliet ser över de biståndspolitiska målen. Jag tycker, som sagt, att detta är ett lättsinnigt sätt att se på svensk biståndspolitik. Jag tycker att det är allvarligt. Det är oroande, och dessutom en smula förvånande, att Stig Alemyr med sin mångåriga parlamentariska erfarenhet säger att en särskild anslagspost för demokrati eller miljöoch markvård inte får effekt på verksamheten. Har man den inställningen är ju en stor del av riksdagens verksamhet onödig. Jag tror inte att Stig Alemyr inser bristerna i den regimorienterade biståndspolitiken. Men egentligen gör han det när han ändå säger att vi här talar om en ökning av biståndet till det eller det landet beroende på vad vi tycker om regimen. Vi måste göra svensk biståndspolitik mindre regimorienterad och mer till nytta för människorna i de olika länderna. Vi behöver kanske inte diskutera regimerna så mycket. Herr talman! Till sist några ord om borgerlig samverkan. Får vi en omprövning i enlighet med många av riktlinjerna i våra reservationer, blir inte anslagsfrågan något problem.
Herr talman! Stig Alemyr började med att betygsätta oppositionens olika reservationer. Han sade att det finns en tendens till att uttala missnöje med den ena eller den andra regimen och låta agerandet styras av detta. Underförstått: Så gör inte socialdemokraterna. Det är naturligtvis omöjligt att inte göra en regim ansvarig för huruvida demokratiseringsprocessen går framåt eller bakåt, om de mänskliga frioch rättigheterna förtrampas eller ej. Om utvecklingen inte är till belåtenhet på dessa punkter, motverkar den långsiktigt möjligheterna att nå fram med svenskt bistånd på det sätt som vi önskar. Därför blir naturligtvis regimerna ansvariga för hur det går med svenskt biståndssamarbete i ett längre perspektiv. Men visst är det väl så, att socialdemokraterna egentligen resonerar på samma sätt. Nu har man från socialdemokratiskt håll aviserat, att om inte Vietnam är ute ur Kampuchea före 1990, kommer svenskt bistånd att upphöra. Det är väl i så fall på grund av missnöje med den regimen. Inte är det väl så att behovet av hjälp i Vietnam då plötsligt skulle ha upphört? Vi måste nog, Stig Alemyr, tillämpa den där principen litet till mans, om vi menar allvar med de mål som vi ställer upp för vårt bistånd. Sedan frågade Stig Alemyr hur det blir med besparingarna när det gäller biståndet, om det blir en ny borgerlig regering. Han påstod att vi aldrig har besvarat den frågan. Jo, Stig Alemyr, vi har besvarat denna fråga gång på gång. Först när vi fick en borgerlig regering nådde biståndet enprocentsgränsen. Detta hände aldrig under de år då socialdemokraterna var ansvariga för biståndspolitiken. Under de borgerliga åren uppgick också biståndet oförändrat till I 20. Men när socialdemokraterna kom tillbaka bröts enprocentslöftet, och det gjordes med stöd av moderaterna. Det är inte socialdemokraterna som är garanter för en höjning av biståndet och för att löftet om 1 90 skall bevaras. I stället för att visa oro för hur det skulle gå om vi finge en ny borgerlig regering, borde Stig Alemyr ägna sig åt att bygga upp försvaret inom det egna partiet mot nya brott mot löftet om enprocentsmålet. Herr talman! Jag får återkomma till Stig Alemyr beträffande diskussionen om rätten till avdrag för gåvor. Stig Alemyr har ett och annat att inhämta på den punkten.
Herr talman! Stig Alemyr uttryckte farhågor beträffande enprocentsmålet, om det skulle bli ett borgerligt maktövertagande. När det gäller enprocentsmålet förhåller det sig naturligtvis just som Ingemar Eliasson sade. Jag tror att enprocentsmålet uppnås säkrare, om vi har en borgerlig regering än om vi har en socialdemokratisk. När vi har haft socialdemokratiska regeringar har enprocentsmålet verkligen varit i fara. Då har vi fått kämpa hårt för att uppnå enprocentsmålet. Stig Alemyr talade om att det kan komma att behövas en utredning, men att det i varje fall inte behövs någon för närvarande. Jag har sagt att de många små utredningar som gjorts varit värdefulla, men de ger inte en god helhetsbild. Det sker mycket på de här områdena, och man borde mera lyssna på och lära av andra. Också den översyn av biståndsmålen som nu föreslås blir en halvmesyr. Biståndsmålen får ju värde först när de kopplas till en konkret verklighet. Därför borde biståndspolitiken utredas i dess helhet. Jag vill fråga Stig Alemyr: Anser Stig Alemyr att det är bra att regeringen själv gör en sådan här översyn? Jag tycker att det är angeläget att vi får ta ställning till frågorna tillsammans i en parlamentarisk utredning. Vi strävar efter en gemensam syn på biståndsfrågorna, och vi borde därför också utreda dessa tillsammans. Det vore vidare bra om utrikesutskottets ordförande inte generaliserade om oppositionen, för man kan då verkligen hamna fel, vilket Stig Alemyr också gjorde när det gällde betalningsbalansstödet. Jag vill bara erinra om att det var tack vare centern som betalningsbalansstödet kunde genomföras i fjol och att vi fortfarande är positiva till detta. Vi har däremot, eftersom bara 50 miljoner av de 400 miljonerna har använts, velat dra ner ökningen något, men vår inställning är fortfarande positiv. Vi har däremot klart sagt ifrån att vi inte är beredda att medverka till att gamla skulder till Sverige skulle skrivas av med hjälp av detta anslag.

Herr talman! Bara några kommentarer till Stig Alemyrs inlägg. Vad gäller betalningsbalansstödet vill jag säga till Stig Alemyr att vi inte ens från början har varit motståndare till detta. Vad vi begärde var en konkretisering av på vilket sätt det skulle användas. Denna begäran tillgodosågs också av utskottet, och vi tyckte att den redogörelse som vi fick var tillräcklig för att vi skulle kunna acceptera betalningsbalansstödet. Vad beträffar enprocentsmålet vill jag säga att jag inte anser att vi har nått upp till detta mål. Jag vidhåller detta av två anledningar. För det första tillämpas en ny beräkningsgrund, enligt vilken procentsatsen fastställs med utgångspunkt i bruttonationalinkomsten. Vi motsätter oss inte denna beräkningsmetod, men i förhållande till vad som gällde enligt den gamla metoden minskar biståndsmålet med flera hundra miljoner, och den eftersläpningen vill vi att man skall ta igen. För det andra pågår det, som jag sade i mitt huvudinlägg, en kommersialisering av biståndet, och det är fel att räkna in den kommersiella delen i procentmålet. Jag pekade på u-krediterna, som uppgår till 650 miljoner. Vi anser att det är principiellt felaktigt att lägga in dem i biståndsbudgeten. Vi är, som jag sagt, inte motståndare till u-krediter, men menar att de bör föras till handelspolitikens område eller till något annat område. Bistånd skall vara rena gåvor, fria från kommersiella transaktioner. Jag räknade också upp andra sådana inslag. Jag tycker vidare att man inte skall stanna vid enprocentsmålet. Vi måste under åren framöver höja biståndet väsentligt och närma oss 2 96 av BNI när vi kommer in på 1990-talet.
Herr talman! Jag började mitt anförande med att säga att den debatt som hade förts mellan oppositionsföreträdarna om sympatier för olika regimer visade på en av svårigheterna i svensk biståndspolitik. Det var min utgångspunkt. Även socialdemokraterna berörs naturligtvis av denna svårighet. Det är riktigt, som Ingemar Eliasson säger, att det är ett inslag i regeringens politik att vi framhåller för Vietnams regering att förutsättningen för att vi skall fortsätta med vårt bistånd i Vietnam på det sätt som nu sker är att vissa åtgärder vidtas. Alla brottas vi med de här svårigheterna, men det olyckliga var att ni själva försökte förneka det i den debatt som föregick mitt anförande. När det gäller frågan om översyn av de biståndspolitiska målen har utskottsmajoriteten inte sagt något om i vilken form regeringen skall göra denna översyn. Det är upp till regeringen själv att avgöra hur en översyn skall göras. Jag vill till Margaretha af Ugglas säga att jag tycker att det skulle vara utomordentligt värdefullt om vi även i fortsättningen kunde vara eniga om formuleringarna om de biståndspolititiska målen. Jag utgår från att när ett regeringsförslag kommer skall man i utrikesutskottet försöka bli överens. Det är av stort värde att vi kan ha en bred enighet om formuleringarna om de biståndspolitiska målen. Jag har inte menat att en anslagspost för markvård, energi och miljö skulle försämra insatserna. Vad jag vill är att man på alla biståndsområden och beträffande alla biståndsinsatser skall ta hänsyn till mänskliga rättigheter och till miljön. Att säga ifrån att det skall ske under alla anslagsposter är enligt vår uppfattning bättre än att ha särskilda anslagsposter för dessa ändamål. Jag håller med Gunnel Jonäng om att det i fjol var centerpartiet som hjälpte oss att den gången genomföra betalningsbalansstödet. Jag hade hoppats att man skulle göra det även i år. Det har här uppstått en tävlan om vem som egentligen har fött tanken om 1 Jo i bistånd. Jag satt själv med i den arbetsgrupp inom socialdemokratiska partiet, under ledning av Ulla Lindström, vars arbete ledde till att en socialdemokratisk partikongress i slutet av 1960-talet blev först i landet med att fastslå målet 1 96 av bruttonationalprodukten i bistånd till de fattiga länderna. Det är inte särskilt fruktbart att göra detta till något slags historisk tävlan. Det är viktigare att det, som jag konstaterade i mitt inledande anförande, råder en stor och bred uppslutning bakom detta mål. Det är klart att vi skall slå vakt om det. Jag vill till sist säga till Ingemar Eliasson: Jag betraktar det som en av mina uppgifter att i mitt eget parti slå vakt om opionionen för detta höga biståndsmål. När ekonomiska kriser kommer blir det ganska lätt så att det i alla våra organisationer dyker upp personer som inte tycker att det är ett bra mål. Det är därför en uppgift för oss alla att agitera för och slå vakt om detta mål.
Herr talman! Till att börja med vill jag önska herr Alemyr all framgång i det arbetet. Det har lyckats i år, då regeringen har hållit fast vid enprocentsmålet. Jag hoppas att det nu skall bli en god vana, som man håller fast vid, så att vi slipper nya avsteg från enprocentsmålet. Så till frågan om avdragsrätt. Det var en mycket egendomlig syn på den frågan som Stig Alemyr gjorde sig till tolk för i sitt förra inlägg. Det skulle vara att ge möjlighet till något slags skatteplanering att medge avdragsrätt till gåvor för ideella ändamål. Jag drog i mitt anförande parallellen med avdragsrätt för fackliga avgifter. Får jag fråga Stig Alemyr: Är det av skatteplaneringsskäl som man är medlem i en facklig organisation och betalar facklig avgift? För mig skulle det vara en makalös syn på facklig solidaritet. Anledningen till medlemskapet är naturligtvis att man vill uppnå någonting tillsammans med likasinnade i denna organisation. Jag har den största sympati och respekt för facklig solidaritet och fackligt arbete, men om jag ställs i valet mellan avdragsrätt för den avgift som jag betalar till en egen facklig organisation och avdragsrätt för en gåva till en organisation som är till för att hjälpa andra människor, föredrar jag det senare. Det ger en möjlighet att stödja solidariteten. Det är egendomligt när socialdemokratin gör en annan prioritering. Det är också fråga om en egendomlig syn på begreppet skatteplanering. Det förslag som finns utarbetat handlar, om jag minns rätt, om att man upp till2 000 kr. skall få göra avdrag i sin deklaration. Det innebär verkligen inte något handtag till nolltaxerarna och skatteplanerarna att ge avdragsrätt som gäller ett så ringa belopp. Avdragsrätten får gärna begränsas till den nivå som gäller för fackliga avgifter. Också då skulle den vara ett mycket substantiellt stöd för solidariteten i vårt samhälle. Det är för att fördubbla änkans skärv som vi kräver rätt till avdrag för gåvor till ideella ändamål, inte för att stödja några miljonärer eller skatteplanerare. Den här åtgärden är möjlig att genomföra. Den omfattas av socialdemokratin i Finland, som också kan administrera den. Låt oss ta in pengarna och fördela ut dem är Stig Alemyrs linje. Vilket praktexempel på socialdemokratiskt förmyndartänkande!
Herr talman! Jag är glad att Stig Alemyr vill ha enighet om de biståndspolitiska målen. Men varför sökte då inte socialdemokraterna uppnå den enigheten redan i utskottet utan stöder sig på vpk med dess besynnerliga funderingar runt demokratibegreppet. Samma brist på konsekvens präglar också socialdemokratins ställningstaganden i övrigt. Man talar vackert om demokratin, och man tillstyrker förslaget om ett miljömål. Men när det sedan gäller att följa upp detta i praktisk handling säger man nej till alla konkreta förslag. Socialdemokratin vill inte ändra sin regimorienterade biståndspolitik. Det är där skon klämmer.
Herr talman! Det Stig Alemyr sade i sitt sista anförande var intressant. Jag tycker att det öppnar vissa dörrar för en parlamentarisk översyn av biståndsmålen. Det står i utskottsbetänkandet att regeringen skall göra en översyn, och jag tolkar detta så att det är regeringskansliet som skall göra den. Men efter vad Stig Alemyr har deklarerat här — vi får väl höra mera om detta också av biståndsministern — öppnar sig kanske en möjlighet för en parlamentarisk översyn av biståndsmålen. Detta skulle vara oerhört värdefullt, inte minst mot bakgrund av den enighet om biståndsmålen som vi har talat om och som vi har haft under tio år. Jag hoppas alltså verkligen att en parlamentarisk utredning skall kunna komma till stånd. Beträffande betalningsbalansstödet sade Stig Alemyr att han hade hoppats att centern skulle ställa sig bakom detta även i år. Det har vi faktiskt gjort. Vi tror på betalningsbalansstödet, men eftersom bara 50 av de 400 miljonerna var använda kom ju frågan att gälla storleken på anslaget. Återinförandet av anslagsposten för miljö, markvård och energi bedömer vi som en viktig åtgärd. Nu får vi ett nytt mål som tar hänsyn till miljöoch naturresurserna, men ett sätt att understryka att biståndet måste ha en stark inriktning just på miljösidan är naturligtvis att också anslå ett särskilt belopp för detta ändamål.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Stig Alemyr. Man kan, som jag sade tidigare, i och för sig tala om demokrati i abstrakta termer och tala om flerpartisystem osv., men jag vill fråga Stig Alemyr om han anser att detta är tillräckligt. Det finns ju många länder som har ett sådant system, vilket jag har gett exempel på. Handlar det inte i allra högsta grad om en jämlikhetsoch fördelningsfråga när det gäller u-länderna? Jag anser att det är detta det handlar om. Delar Stig Alemyr den uppfattningen? Flerpartisystemet blir ju innehållslöst och något som är till för en liten elit, om den stora massan inte har några som helst möjligheter att påverka och bli delaktiga i sådana saker som mötesfrihet och möjligheter att lära sig läsa och skriva och att äta sig mätta. I t.ex. Indien är ju 60—65 20 av människorna analfabeter. Vilka möjligheter har de att delta i demokratin? Jag vill gärna höra Stig Alemyrs uppfattning i de här frågorna.
Herr talman! Jag vill börja med frågan om skatteavdraget. Debatten om avdrag för gåvor till organisationer har vi fört länge här i riksdagen. Argumenten är mycket genomtjatade. Jag vill bestämt hävda att det inte finns någon möjlighet att jämföra å ena sidan rätten till avdrag för fackföreningsavgifter och å andra sidan det krav ni ställer när det gäller gåvor till ideella organisationer. Rätten till avdrag för del av fackföreningsavgiften kom till för att skapa någon rättvisa i relationerna mellan de anställda och arbetsgivarna, som redan tidigare hade denna avdragsrätt. För att undvika alla missförstånd från folkpartiets sida vill jag säga att jag icke betraktar medlemskap i en fackförening som ett uttryck för skatteplanering. När det gäller försöken att i utskottet nå enighet omkring demokratimålet, som Margaretha af Ugglas talade om, vill jag gärna erinra om att knappast någon fråga behandlades under så lång tid som just denna. I utskottet tragglade jag envetet den frågan för att försöka få fram en enighet kring någon form av uttalande, men det blev inte någon sådan enighet. Till slut: Bertil Måbrink ville ha min uppfattning om demokratifrågorna. När jag talar om demokrati och respekt för mänskliga rättigheter, gör jag det i djupaste och vidaste mening. Naturligtvis avser jag då inte bara flerpartisystem och en konstitution som på papperet garanterar människorna vissa rättigheter. Det är klart att det handlar om hur det i det praktiska livet fungerar för de enskilda människorna ute i byarna. Våra biståndspolitiska mål är ju formulerade så att man inte minst genom bidragen till enskilda organisationer skall kunna i grunden och ute i den lilla enheten börja bygga upp en känsla för demokrati och människovärde. Den inriktningen skall vi fortsätta med. Jag hoppas att man skall kunna göra ytterligare förtydliganden när demokratimålen nu skall preciseras ytterligare en gång, så att vi kommer fram till lösningar som innebär arbete för att skapa demokratisk utveckling och respekt för mänskliga rättigheter i dess allra vidaste tänkbara bemärkelse.

Herr talman! Många u-länder befinner sig i dag i djup kris och obalans. Denna kris har framför allt drabbat de fattigaste u-länderna i Afrika. Långsam ekonomisk tillväxt har vänts i en tillbakagång, som under 1980-talet har förvärrats av en allvarlig skuldkris. En av utvecklingssamarbetets viktigaste uppgifter i dag är att vända denna utveckling, som leder till växande utarmning. Det kräver ekonomiska reformer, anpassning och tillväxt. Åtskilliga afrikanska länder har med betydande uppoffringar inlett en ekonomisk anpassningsprocess. Men för att processen skall lyckas krävs ett större resursflöde utifrån. Ökad tillväxt i världsekonomin skulle ge u-länderna betydande resurstillskott i form av ökade exportinkomster. Men för att höja levnadsstandarden för folkflertalet krävs också ökat bistånd. En viktig uppgift för Sverige i detta sammanhang är att plädera för tillväxt och anpassning med ett mänskligt ansikte, dvs. en anpassningsstrategi som värnar om de fattigaste människorna. Det är inte bara en fråga om rättvisa och jämlikhet. Jag är övertygad om att reformer som innebär delaktighet och är till direkt nytta för de många människorna har betydligt större förutsättningar att lyckas än en strategi där satsningar på ett fåtal förutsätts sippra ned till de många så småningom. Den växande insikten om de fattigaste u-ländernas allvarliga situation manifesteras dess värre inte hos givarländerna i en motsvarande politisk vilja att ställa de nödvändiga resurserna till u-ländernas förfogande. Det är därför en viktig uppgift för Sverige att plädera för ökade biståndsinsatser från givarna. Det är särskilt allvarligt att stora biståndsgivare som Förbundsrepubliken Tyskland, Storbritannien och Förenta Staterna fortsätter att skära ned sina andelar av i-ländernas bistånd. Enprocentsmålet för det svenska biståndet ligger fast. Regeringens förslag innebär att biståndet ökar med 930 milj.kr. Biståndsbudgeten uppgår därmed nästa budgetår till närmare 10 miljarder kronor. Regeringens förslag innebär en fortsatt prioritering av de fattigaste länderna med särskild tonvikt på länderna i södra Afrika. I flertalet av dem råder en akut resurskris. Efterfrågan på många av deras exportprodukter är mycket svag. De finansiella flödena har minskat. Befolkningen ökar snabbare än i andra delar av tredje världen. Miljöproblemen tilltar på ett oroande sätt. De s.k. frontstaterna är dessutom utsatta för Sydafrikas destabiliseringspolitik. Situationen i södra Afrika kräver särskilda insatser för att nya katastrofer skall kunna undvikas. IT oktober presenterade den svenska regeringen ett paket med nya insatser i södra Afrika för 660 milj.kr. De stora behoven i Afrika avspeglar sig också på flera sätt i fördelningen i årets budgetförslag. För flertalet afrikanska programländer föreslås kraftigt höjda landramar. Vidare föreslås ökat stöd till SADCC, befrielserörelser och humanitära insatser. En betydande höjning av katastrofanslaget är också motiverad, bl.a. med tanke på behoven av akut katastrofhjälp i södra Afrika. Vi bör snabbt kunna gå in med katastrofbistånd om Sydafrikas destabiliseringspolitik eller andra skäl påkallar hjälpåtgärder. Låt mig nämna ett exempel. I Mogambique är följderna av det av Sydafrika styrda kriget redan alarmerande. 5,6 miljoner människor, eller 40 96 av befolkningen, är enligt färska rapporter i dag beroende av det internationella samfundet för att få mat och kunna överleva. Skolor har förstörts. Hälsovården på landsbygden har slagits i spillror. Vaccinationskampanjer går inte längre att genomföra, och barnadödligheten ökar. Enligt en UNICEF-rapport dog i fjol ca 85 000 barn på grund av krig och destabilisering. Behoven av katastrofhjälp är här liksom i andra länder i regionen mycket stora. Jag har därför räknat med att avsätta 300 milj.kr. för katastrofinsatser i södra Afrika. Förberedelser har också gjorts för att med utnyttjande av innevarande års anslag för stöd till länder med akuta betalningsbalansproblem gå in med särskilda insatser för skuldlättnad i några av programländerna i södra Afrika. De länder som i första hand är aktuella är Mogambique, Tanzania och Zambia. Jag beräknar att omkring 250 milj.kr. kommer att användas för detta ändamål. Tillsammans med de nämnda katastrofinsatserna innebär detta att regeringen utöver förslagen i budgeten som rör landramar, regionalt och humanitärt stöd avsätter ytterligare omkring 550 milj.kr. för särskilda insatser i södra Afrika. Under nästa budgetår kommer enligt mina förslag sammanlagt drygt 2,6 miljarder kronor av det bilaterala biståndet att gå till insatser i södra Afrika. I vårt samarbete med Latinamerika föreslås bl.a. en ytterligare ökning av stödet till Nicaragua. Det långsiktiga samarbetet med mottagarländerna i Asien fortsätter på en i stort sett oförändrad nivå med tyngdpunkt på insatser för de fattigaste befolkningsgrupperna. Biståndet till Vietnam har efter hand blivit mer effektivt men överskuggas av de vietnamesiska truppernas närvaro i Kampuchea. Denna närvaro strider mot folkrätten. Vårt biståndsavtal med Vietnam utlöper senast i juni 1990. Jag utgår från att Vietnam kommer att infria sitt löfte att senast det året dra tillbaka sina trupper från Kampuchea. Detta är en förutsättning för fortsatt reguljärt biståndssamarbete. Jag anser det väsentligt att Sverige år 1990 har full handlingsfrihet när det gäller att ta ställning till det framtida biståndet. Regeringen har därför nyligen beslutat uppdra åt SIDA att bereda biståndet till Vietnam, så att inga bindande åtaganden för tiden efter 1990 föreligger när detta ställningstagande skall ske. Samtidigt bör det enligt regeringens beslut finnas beredskap för fortsatt långsiktigt utvecklingssamarbete. Herr talman! Det finns i dag en allmän insikt om att de fattigaste ländernas skuldproblem kräver särskilda, internationallt samordnade aktioner. Flertalet av dessa länder återfinns i Afrika söder om Sahara. Dessa länder är extremt fattiga, de saknar kreditvärdighet och är starkt beroende av råvaruexport. Deras skuldproblem utgör en mycket liten del av u-ländernas totala skulder. Men för de berörda länderna har problemen blivit ohanterliga. Jag anser att det finns starka skäl för att kräva särskilda åtgärder för denna grupp av länder. Regeringen har efter sonderingar med andra givarländer och internationella finansieringsorgan lagt fram ett förslag i fem punkter till samordnade aktioner på skuldområdet. Som första punkt i regeringens program uppmanas andra givarländer liksom multilaterala organ att mer inrikta sitt bistånd till de fattigaste u-länderna, särskilt i Afrika söder om Sahara. Sverige avsätter mer än hälften av det bilaterala biståndet till de fattiga länderna i Afrika söder om Sahara. Regeringen avser att bibehandla denna stora andel. Regeringen anser för det andra att IDA — Världsbankens fond för stöd till de fattigaste u-länderna —- bör sträva efter att avsätta 50 90 av sina utlåningsresurser under den kommande treårsperioden till Afrika söder om Sahara i enlighet med den rekommendation som bidragsgivarna antagit. Men för de mest skuldtyngda av Afrikas låginkomstländer krävs därutöver direkta åtgärder för skuldlättnad. Som tredje programpunkt föreslås därför att villkoren för låginkomstländernas skuldomförhandlingar av statsgaranterade exportkrediter bättre anpassas till den faktiska återbetalningsförmågan. Nuvarande villkor ger inte de fattigaste länderna tillräckligt andrum för att omstrukturera sina ekonomier och återställa förmågan att betala sina skulder. Omförhandlingar av redan omförhandlade skulder har snarare blivit regel än undantag. Länderna tvingas skjuta ett växande berg av skulder framför sig. Ett fjärde förslag är att få till stånd en fortsättning av Världsbankens särskilda fond för Afrika söder om Sahara, som inrättades 1985 och vars resurser snart är uttömda. En förlängning skulle främst inriktas på att stödja de mest skuldtyngda låginkomstländerna i Afrika. Som femte och sista förslag är det regeringens avsikt att verka för att alla givare skriver av kvarstående biståndskrediter som lämnats till de fattigaste u-länderna. Dessa krediter utgör en betydande andel av låginkomstländernas skulder. Några länder, däribland Sverige, har avskrivit alla biståndskrediter till dessa länder. Detta är några av de åtgärder regeringen vill fortsätta att diskutera i internationella fora under den närmaste framtiden. Samtidigt är det nu hög tid att gå till praktisk handling. Målsättningen måste vara att nå konkreta resultat snarast. Den svenska regeringen är beredd att agera nu. Därför har vi i budgeten avsatt 460 milj.kr. för skuldlättnadsåtgärder under nästa budgetår. Det är en mycket strategisk anslagspost i biståndspolitiken under kommande år. Vid det nyligen avslutade mötet med Världsbanken och Internationella valutafondens utvecklingskommitté uppnåddes enighet om behovet av skuldlättnadsåtgärder för de fattigaste och mest skuldtyngda länderna. Vi är inne i ett aktivt skede för att söka komma fram till allmänt accepterade åtgärder. Herr talman! Uppemot en tredjedel av Sveriges bistånd går genom multilaterala organisationer. I flera organ tillhör Sverige de allra största bidragsgivarna. Vi tror på Förenta nationerna som idé, som ett fredsbevarande organ, som en garant för de små staternas rättigheter, men också som en kanal för bistånd. Då är det självklart att värna om FN. Den finansiella krisen inom organisationen innebär emellertid ett dilemma för Sverige och andra bidragsgivare, som är positivt inställda till att arbeta genom FN. Hur skall vi förfara? Skall vi fylla luckorna när USA och andra större givare skär ned sina bidrag? Eller skall vi hålla på principen om en rimlig bördefördelning mellan givarna? Jag har i budgetförslaget försökt göra en avvägning med hänsyn till angelägna insatser som innebär förslag om fortsatt ökning av våra bidrag till några av de större FN-organen, främst UNDP, UNICEF, Världslivsmedelsprogrammet och FN:s flyktingkommissarie. I den här situationen måste vi dock noga granska de olika delarna i FN-systemet. Regeringen kommer att fortsätta att i samarbete med de övriga nordiska länderna aktivt arbeta för reformer och för ett så effektivt FN som möjligt. Åtgärder för att skydda och bevara miljön har varit föremål för en livlig debatt här i dag. Det är en ödesfråga för u-länderna liksom för vår del av världen. Miljöfrågorna måste därför genomsyra det svenska biståndet. Sverige finansierar en rad insatser för att förbättra miljön såväl i programländerna som genom enskilda organisationer, regionala program, särskilt stöd till miljöoch markvård och bidrag till internationella organisationer. Forskning om miljön har också en avgörande roll för att angripa problemen. Regeringen beslöt förra året om ett extra anslag för särskilda forskningsprogram avseende avskogning och ökenutbredning. Katastrofförebyggande åtgärder kan också sättas in när miljöförstöring hotar att leda till akut nöd och mänskligt lidande. Det är regeringens avsikt att ge hög prioritet åt och öka dessa insatser. Jag anser att vårt mål skall vara att ta hänsyn till miljön i allt svenskt utvecklingsarbete, inte bara i form av särskilda miljöinsatser utan också i andra biståndsprojekt, i stödet genom folkrörelser och enskilda organisationer liksom i vårt agerande i internationella biståndsorgan. Detta innebär att miljöfrågorna ges en framskjuten plats i biståndet. Jag välkomnar därför utskottets uttalande att det finns goda skäl att se över formuleringarna i de biståndspolitiska målen för att bekräfta miljöns centrala betydelse. Jag ser gärna att skyddet av miljön skrivs in som ett femte mål för det svenska biståndet. Ett nytt och allvarligt problem, som berör både ioch u-länder, är immunbristsjukdomen aids. Det finns all anledning att känna stor oro för den katastrof sjukdomen kan medföra i många u-länder, särskilt i det redan hårt drabbade Afrika. Vi måste genom biståndet ge u-länderna resurser för att angripa problemen. Inom det svenska biståndet görs redan olika insatser, såväl bilateralt som genom WHO. Jag anser att vi kraftigt måste öka dessa insatser. Jag räknar med att vi kan behöva avsätta omkring 100 milj.kr. för de nya åtgärder som SIDA förbereder. Herr talman! Demokratisk samhällsutveckling är ett av målen för det svenska biståndet. Strävanden i demokratisk riktning gäller inte bara i det långsiktiga stödet till programländerna utan i hela vårt utvecklingssamarbete. I Sverige råder stor enighet om vikten av demokratimålet. Samtidigt är samhällsförhållandena i de flesta u-länder mycket avlägsna från vad vi söker uppnå med detta mål. Våra mottagarländer har genom det förtroendefulla och ofta mångåriga samarbetet med Sverige kommit till insikt om den syn vi har på demokratiska frioch rättigheter. Därigenom finns en utgångspunkt för att stärka folkflertalets deltagande i samhällsutvecklingen genom biståndet. Demokratimålet är svårt att arbeta med. Debatten här i dag har mycket tydligt speglat detta. Men det får inte begränsa våra ansträngningar. Realistiska föreställningar om de resultat u-länderna kan uppnå på detta område är inte något hinder. Det är tvärtom en förutsättning för att vi skall kunna utforma biståndsinsatser som faktiskt främjar en utveckling mot ökat folkligt deltagande, ett demokratiskt samhällssystem och respekt för grundläggande mänskliga rättigheter. Vissa biståndsanslag är direkt inriktade på demokratifrämjande arbete. Dit hör det humanitära stödet till Latinamerika och södra Afrika samt stödet till kvinnofrågor, kultur och massmedia inom det föreslagna nya anslaget för särskilda program. Inom andra delar av vårt bistånd görs också insatser som bidrar till en demokratisk utveckling. I dessa sammanhang ser jag det bistånd som förmedlas av folkrörelser och enskilda organisationer som särskilt viktigt. Den dialog som Sverige för med samarbetsländerna kommer regeringen att utnyttja mer systematiskt för att framhålla demokratimålets betydelse. Genom valet av projekt och sektorer inom biståndsprogrammen kan vi också öka stödet till insatser som är av direkt betydelse för demokratiseringsprocessen. Sådana insatser kan avse utbildning, ökat rättsskydd, bättre statlig förvaltning och lokalt självstyre men också stöd till massmedia, folkrörelser och fackföreningar, forskning och kvinnoprojekt. I anslutning till detta vill jag också framhålla vikten av ett kvinnoinriktat bistånd. Kvinnorna utgör en betydelsefull del av arbetskraften i u-landsekonomierna, t.ex. som livsmedelsproducenter, men saknar av tradition rättigheter och ett stöd från samhället som svarar mot deras insatser. Ett bistånd som stärker kvinnornas ekonomiska oberoende och delaktighet i samhällsutvecklingen är därför ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och öka det folkliga inflytandet och därmed främja demokratin. Herr talman! Det råder stor enighet om biståndets inriktning och de strävanden som bör ha en framskjuten plats i svenskt utvecklingssamarbete. En opinionsundersökning från i höstas visar också att uppslutningen bakom biståndet hos det svenska folket är starkare än på länge. Detta är glädjande. Jag vill samtidigt understryka vikten av en fortsatt öppen och ifrågasättande debatt om biståndets innehåll. Debatten behövs inte bara för att stimulera till nytänkande och utveckling av vårt bistånd. Debatten är också enligt min mening en förutsättning för att stärka biståndsviljan och för ett fortsatt starkt engagemang för u-länderna.

Herr talman! Också när det gäller biståndsministern skulle jag vilja efterlysa sambandet mellan ord och handling. Biståndsministern talar om miljöns betydelse, men socialdemokratin avskaffade det särskilda anslaget avseende miljö, markvård och energi. Man har haft flera år på sig att biträda borgerliga motioner om anslagets återinförande, och jag tycker det är hög tid, biståndsministern, att anslaget nu återinförs. Jag blev glad att höra de positiva och, tycker jag, också ganska konkreta beskeden om demokratifrågorna. Men låt oss då få ett särskilt anslag för demokratiutveckling, så att vi kan verka såväl i den nuvarande programlandskretsen som i flera samarbetsländer. Till sist vill jag säga att jag tycker att biståndsministern skall ta tillfället i akt och inför kammaren förklara sina uttalanden: Har kvinnorna i skogen i Vietnam nu fått det så mycket bättre att problemen är ur världen?

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en direkt fråga till biståndsministern med anledning av den debatt som förts. Riksdagen skall nu ge regeringen till känna att det behövs ett nytt, ett femte, biståndspolitiskt mål avseende skydd av miljön i enlighet med förslag från centerpartiet. Därutöver skall riksdagen ge regeringen till känna att det behövs en översyn av de biståndspolitiska målen. Är biståndsministern beredd att låta denna översyn ske genom en parlamentarisk grupp, genom en parlamentarisk utredning? Vi har framhållit att det är mycket viktigt att vi, på samma sätt som vi för tio år sedan tillsammans i en utredning lade fast de biståndspolitiska målen, också nu gemensamt kan göra en utredning. Jag tycker att det skulle vara ytterst anmärkningsvärt om regeringen genomförde den aktuella översynen i regeringskansliet. Jag önskar verkligen att vi kan göra utredningen gemensamt, och jag tror att det skulle ha stor betydelse för den framtida enigheten när det gäller biståndsmålen.
Herr talman! Några ord till Lena Hjelm-Wallén om Kenya. Lena Hjelm-Wallén var ju inne i kammaren när jag redovisade vad som pågår i Kenya. Jag skulle vilja fråga biståndsministern vad hon har gjort för att påtala saken för den kenyanska regeringen. Genom vilka protester, på vilket sätt har biståndsministern framfört synpunkterna till Kenyas regering? Jag utgår från att Lena Hjelm-Wallén vet om vad som har skett i Kenya under årens lopp och vad som fortfarande pågår där när det gäller demokratiska frioch rättigheter. Min andra fråga gäller Vietnam, och jag skulle kunna nöja mig med att återge den fråga som Gunnar Fredriksson framförde i en lång artikel i Aftonbladet för en eller två veckor sedan beträffande det krav om ett tillbakadragande av trupperna till 1990 som regeringen har framfört. Vad håller ni på med? Det var ungefär den frågan Gunnar Fredriksson avslutade sin artikel med. På vilket sätt hjälper man kvinnorna i Vietnam eller de andra fattiga genom att ställa sådana här villkor? Har regeringen bedömt saken så att det inte finns något större hjälpbehov i Vietnam efter 1990? På det sättet kan det väl ändå inte vara. Jag håller med om att Vietnam har kränkt det nationella oberoendet i Kampuchea. Därom råder inga delade meningar. Men vi måste se på bakgrunden till att det blev på detta sätt. Eller hur? Annars blir debatten om Kampuchea och Vietnam helt snedvriden, och det kan inte vara något intresse för en socialdemokratisk regering att få en sådan debatt. Det finns även andra faktorer bakom det hela. Man måste också ställa vissa krav på Kina, USA och Thailand, som fortfarande förser Pol Pot med vapen och förnödenheter, så att han kan mörda, bränna ned osv. i Kampuchea. Flera parter är alltså inblandade. Jag skulle helst se att Vietnam försvann från Kampuchea i morgon dag, och jag tror att vietnameserna själva har det önskemålet. De kan inte ha något intresse av att stanna kvar i Kampuchea — de behöver sina resurser till annat, och det säger de själva. Men vi måste ta vårt ansvar och se: Vad blir alternativet? Blir det Pol Pot och hans gäng som kommer tillbaka? Skulle så ske har vi inte bidragit till fred och stabilitet i området. Jag tycker att det är litet olyckligt att den svenska regeringen nu börjat ställa sådana villkor som att trupperna skall ha dragits bort 1990. Det är inte riktigt så enkelt.

Herr talman! Det var ju ett innehållsrikt och på många sätt sympatiskt anförande som statsrådet höll. Men det saknas, tycker jag, ändå besked på ett antal punkter. Först vill jag dock notera klargörandet att enprocentsmålet nu ligger fast. Det borde kanske ha hetat att enprocentsmålet numera ligger fast. Jag vill emellertid så gärna lita på att enprocentsmålet i fortsättningen kommer att vara oförändrat och att anslaget i alla fall inte kommer att sjunka under enprocentsnivån. Några saker vill jag fråga om. Först gäller det södra Afrika. Vi får här ett besked om hur mycket resurser man kommer att avdela till frontstaterna, och det är tacknämligt. Men jag vill erinra statsrådet om att regeringen fortfarande sitter på 280 milj.kr., som ni har hållit inne från förra årets anslag och som borde användas nu, när behovet är så skriande i frontstaterna. Är det verkligen regeringens mening att för tid och evighet lägga beslag på dessa pengar, som riksdagen en gång har avsatt för biståndsändamål? Jag vill också fråga statsrådet om den pinsamma punkt som gäller uppköp av spannmål. Är det verkligen regeringens avsikt att vi skall använda pengarna för att betala överpriser för produkter som vi köper för att skänka till u-länderna? Om dessa pengar behövs för svensk jordbrukspolitik, så måste statsrådet se till att de beviljas under rätt anslag och inte belastar biståndsanslaget. Kan statsrådet lova att det nu åtminstone är sista året som så sker? Beträffande betalningsbalansstödet undrar jag: Kommer alla de pengar som nu finns tillgängliga verkligen att användas under slutet av det här budgetåret och under nästa budgetår? Det finns närmare 1 miljard kronor tillgängliga för förhandlingar och överenskommelser på detta område. Kan vi lita på att pengarna verkligen kommer till användning, dvs. att förhandlingarna bedrivs i sådan takt att pengarna inte blir liggande på svenska konton? Annars vore det bättre att riksdagen beslöt om användning på annat sätt. Till slut några ord om demokratiseringsprocessen i olika länder. Jag anvisade ett antal sätt att stödja en sådan demokratiseringsprocess i våra mottagarländer. Ett sätt är att kanalisera mera av pengarna via svenska politiska partier, så som socialdemokratiska partiet och arbetarrörelsen i Sverige nu gör. Varför vill socialdemokratin motsätta sig att vi hittar en form där också andra partier kan tillämpa en liknande ordning?

Herr talman! Först vill jag säga att jag är uppmuntrad av den rätt nyanserade diskussion som har förts om vår biståndspolitik. Jag är också glad över att flera talare så tydligt har tagit avstånd från moderaternas besparingspolitik vad gäller biståndet. Den stora skillnaden mellan partierna i fråga om svensk biståndspolitik beror ju på moderaternas ovilja att ställa upp på enprocentsmålet. Det var välgörande, tycker jag, att höra Ingemar Eliasson tala om den betydelsefulla skillnaden mellan moderaterna och de övriga partierna. Det är visserligen sant att solidariteten inte bara kan mätas i pengar. Men det är inget tvivel om att våra möjligheter att bistå effektivt skulle minska avsevärt med så mycket lägre anslag som moderaternas förslag innebär. För land efter land — bland de länder som vi samarbetar med — föreslår moderaterna att biståndet skall sänkas. Oftast åberopas då skäl som direkt har med fattigdomen att göra. Samtidigt hävdar moderaterna att biståndet skall inriktas på de fattigaste u-länderna. Man undrar hur detta går ihop. Är det inte som det brukar vara med moderaterna, att de bara söker skäl för att avstå i stället för att bistå? Moderaterna ägnar också, till skillnad från övriga riksdagspartier, en viss uppmärksamhet åt att ifrågasätta och misstänkliggöra stora delar av biståndet. Tyvärr saknas mer konstruktiv kritik och konstruktiva förslag. Den bristande biståndsviljan, som manifesteras i förslag till nedskärningar, präglar ju en stor del av partiets politik.

Det har varit rätt mycket diskussion om regimorientering. Det är ju faktiskt så, att bara en tredjedel av hela biståndet låses till programländer, 3 205 milj.kr. av de 9,8 miljarderna. Får jag, herr talman, också kommentera översynen av målen. Jag har sagt att jag välkomnar utskottets maning till oss att se över målen för biståndet, så att värnet av miljön kommer bättre till uttryck. Det är naturligt att eftersträva politisk enighet kring de mål som skall styra det svenska biståndet. Riksdagen har alltså nu bett regeringen att göra en översyn av målen, främst för att få in miljöaspekterna. Jag har ännu inte tagit ställning till formerna för denna översyn. Men min strävan är att översynen skall utformas så att det blir möjligt att föra en öppen debatt om målen och formuleringarna innan ett formellt förslag framläggs för riksdagen. Så över till den fråga som har ställts om Vietnam. Jag har nyligen gjort ett veckolångt besök i Vietnam, och jag ägnade halva tiden åt Bai Bang och skogsprojektet Vinh Phu, och jag kan försäkra Margaretha af Ugglas att jag i alla tänkbara sammanhang förde fram de svenska kraven på att förhållandena för skogsarbetarna skall förbättras. Jag kunde konstatera, mot bakgrund av de rapporter som vi fick för ett par år sedan och hur det ser ut i dag, att väldigt mycket hade förbättrats. Detta säger jag inte bara utifrån vad jag själv såg. Jag har naturligtvis tagit till mig den information som svenska experter och biståndsarbetare har gett mig, liksom vad som har stått i studier och utvärderingar under senare år. Man måste kunna konstatera förbättringar men likväl hålla fast vid att mer bör kunna göras. Vi fortsätter arbetet på att förbättra förhållandena för skogsarbetarna i Vietnam. Jag måste också säga att när man ser hur verkligheten är i Vietnam och jämför med hur den svenska debatten förs, så slås man av att Vietnam behandlas mycket orättvist av många debattörer. När det gäller demokratifrågorna tror jag att vi är överens i långa stycken. Sedan krävs det — och det kravet ställs naturligen på regeringen — att i handling följa upp intentionerna i olika sammanhang. Detta är inte lätt att göra — det kan man gärna erkänna. Men jag vill ändå hävda att vi på alla nivåer — från regeringsrepresentanter till mina medarbetare i departementet och SIDA:s medarbetare — verkar för demokratimålet. Jag har också, Bertil Måbrink, besökt Kenya under senare tid, och jag har med flera av ministrarna samt presidenten haft ett livligt meningsutbyte om vad demokrati står för — hur vi ser det. På det sättet måste vi fortsätta att arbeta, både i resonemangen med regeringarna och direkt ute i biståndsverksamheten. Ingemar Eliasson undrar om betalningsbalansstödet — pengarna till skuldlättnader — verkligen kommer till användning. Jag vill redovisa att av betalningsbalansstödet för det första året, 1985/86, praktiskt taget allt har gått åt. Innevarande år har än så länge bara 50 miljoner utbetalats. Men som jag sade kommer inom kort över 250 miljoner att utbetalas. Det blir alltså 300 miljoner av de 400 miljonerna. Med tanke på vad som ändå är i görningen internationellt räknar vi med att de medel som är avsatta kommer att utnyttjas under nästa år. Vår avsikt är definitivt inte att detta skall vara någon sparbössa, utan medlen skall användas. Jag hoppas också att jag i mitt inledningsanförande gjorde klart att merparten av dessa pengar skall riktas mot södra Afrika, och att det framstod hur stora och betydelsefulla de svenska insatserna i södra Afrika är. Därmed tycker jag också att jag svarar på frågan om de 280 miljonerna. Frågan om spannmålspriserna utgör inte det mest heroiska inslaget i svensk biståndspolitik. Jag har noterat att utskottet redan förra året, och med återupprepning i år, principiellt ansett att det inte är lämpligt att använda de svenska reglerade priserna när man köper spannmål för biståndsändamål. Jag måste säga att jag principiellt inte har någon annan åsikt.

Herr talman! Jag måste säga att jag är glad att biståndsministern upptäckt att det finns en skillnad mellan socialdemokratisk och moderat biståndspolitik. De övriga reservationerna — ett 80-tal — tycks hon inte se. Vi är kritiska mot den regimorienterade biståndspolitiken. Vi är kritiska mot de stela landramsprogrammen, de automatiska uppräkningarna, importstödet som fyller upp där man inte kan finna ändamålsenliga projektinsatser. Vi vill få en ändring, vi vill få ett mera ämnesoch projektinriktat bistånd. Vi vill ha ett särskilt anslag för miljöoch markvård, och ett särskilt anslag för demokratiutveckling. Vi vill att det bakom de vackra orden också skall finnas konkret handling. Vi tycker att det är viktigt att vi får en förändrad inriktning på biståndspolitiken. I sitt huvudanförande var Lena Hjelm-Wallén positiv till att det fördes en diskussion om biståndet, men i det här inlägget, som tycktes vara förberett för att vara en särskild attack mot oss moderater — jag välkomnar den gärna — var det inte så bra med diskussion. Jag uppmanar Lena Hjelm-Wallén att inte bara lyssna på vad vi säger utan att också läsa dr Gormander i Aftonbladet. Läs Lasse Bergs Vem hjälper biståndet?, läs andra böcker som finns i ämnet och se att det behövs en diskussion om och en omorientering av det svenska biståndet!

Herr talman! Lena Hjelm-Wallén säger att ordningen när det gäller uppköp av spannmål inte är det mest heroiska inslaget i vår biståndspolitik. Nej, det är den verkligen inte — den är pinsam. Jag noterar emellertid det uttalande som statsrådet gör — det är väl så nära ett erkännande man kan komma. Det antyder ju att Lena Hjelm-Wallén har dragit det kortaste strået i kampen med kolleger inom regeringen. Jag vill bara önska henne framgång i det arbetet i fortsättningen och hoppas att det är sista gången som riksdagen behöver se ett sådant förslag. När det gäller Vietnam tycker jag att det finns saker och ting som inte riktigt gårihopiregeringens och socialdemokraternas uttalanden och politik. Det är säkert så som statsrådet nu säger, att landet blir orättvist betraktat i en del analyser. Det som har oroat oss är att regeringen och statsrådet inte klart och entydigt har kunnat säga att allt tvångsarbete i skogsprojektet har upphört eller måste upphöra. Det skulle vara välgörande inte bara för den inhemska debatten utan också i första hand naturligtvis för våra relationer till Vietnam att det gjordes fullständigt klart att vi inte accepterar några inslag av tvångsarbete. Det är också en del som är osammanhängande, tycker jag, när det gäller synen på om Vietnam varaktigt skall vara ett programland eller inte vara det. I folkpartiet har vi dragit slutsatsen att det inte kommer att vara möjligt att långsiktigt upprätthålla ett bistånd, eftersom det inte går att påverka samhällssystemet. Det sker inte någon demokratisering. Därför kommer vårt bistånd inte långsiktigt att bli effektivt. Vi måste successivt dra oss ur; vi skall göra det i ordnade former. Detta instämmer åtminstone inte för närvarande regeringen i. Samtidigt låser man anslaget på oförändrad nivå. Det kan ju tolkas som ett första steg till avveckling, eftersom Vietnam är det enda landet där detta sker. Man säger, att om Vietnam inte har gått ut ur Kampuchea 1990, måste man dra några slags slutsatser när det gäller biståndet till landet i fråga. Vad innebär egentligen regeringens politik i förhållande till Vietnam? Har man nu påbörjat reträtten? I så fall vore det lika bra att ge det beskedet, så att avvecklingen kunde ske i ordnade former i stället för att vi skall avvakta och se hur det kommer att gå. Ingen tror väl egentligen att Vietnam kommer att dra sig ur Kampuchea bara för att få behålla Sveriges bistånd. Till slut, herr talman, säger statsrådet att hon hoppas att pengarna för betalningsbalansstödet går åt. Det vore bättre att ha en teknik, där man inte behövde hoppas utan där man i efterhand kunde konstatera hur det blev.
Herr talman! Jag har naturligtvis förståelse för att biståndsministern inte på stubinen kan lova en parlamentarisk utredning om biståndsmålen. Biståndsministern talade om vikten av att föra en öppen debatt om formuleringen av målen innan ett formellt förslag läggs fram. Det kan naturligtvis innebära en parlamentarisk utredning. Det kan också innebära någon enmansutredning plus remissomgång. Men nog tycker jag att det vore orimligt om någon tjänsteman på regeringskansliet skulle sitta på sitt kontor och fundera över de här målen. Frågan är om det inte är något av ett misstroende mot de övriga politiska partierna. Här behövs engagemang från flera. Här behövs spänst, nya tankar och debatt. Jag vädjar verkligen till biståndsministern att noga fundera över den här saken och att tillsätta en parlamentarisk utredning, så att vi tillsammans i enighet kan formulera de viktiga biståndspolitiska målen.
Herr talman! När det gäller Kenya så betvivlar jag inte att biståndsministern där har diskuterat både med presidenten och med ministrar om vad demokrati är, men har biståndsministern också tagit upp de omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter som sker i Kenya? Jag uppfattade Lena Hjelm-Walléns inlägg på det sättet att vad man har diskuterat är demokrati såsom vi ser det. Jag har redogjort för vad som har hänt från 1980 och fram till i dag. Har de konkreta händelserna tagits upp? Har man från svensk sida avgett kraftiga protester? Sedan fick jag inte något svar om Vietnam. Jag tror att Vietnam kan dra tillbaka sina trupper från Kampuchea 1990, och jag hoppas att det sker tidigare. Men om det mot förmodan inte skulle ske, skall vi då straffa de fattiga i Vietnam? Man hävdar ju ständigt och jämt att vi inte ger bistånd till regimer utan till de fattiga. Behoven är ju enorma. Stig Alemyr har här från talarstolen berättat om sitt senaste besök i Vietnam och om de utmärglade barn som finns på ett sjukhus i Hanoi. Man kan anföra fler exempel. Skall dessa människor straffas helt plötsligt? Vi har hävdat en helt annan princip, men den skall visst inte gälla. Med anledning av talet om tvångsarbete m.m. vill jag fråga om biståndsministern delar uppfattningen att fattigdomen i sig är ett tvång. Det är först när man kan avskaffa fattigdomen som man också kan avskaffa tvång. Den här situationen råder inte bara i Vietnam, eller hur? Den råder ju också i Sri Lanka, bland de tamilska kvinnorna, teplockerskorna, som är mer eller mindre livegna. Situationen är densamma för befolkningen på landsbygden i Indien. Vi har talat om slavarbete osv. Det skulle vara intressant att litet mer konkret få höra biståndsministerns uppfattning i de här frågorna.

Herr talman! Det är alldeles klart, Bertil Måbrink, att fattigdomen utgör ett tvång. Det är också mot den bakgrunden som jag hävdar att debatten, såsom den har förts i Sverige, om arbetsförhållanden i Vietnam varit orättvis. Angående Vietnam och vår syn på det fortsatta biståndet och närvaron i Kampuchea vill jag säga att vi har fattat ett beslut för att ge SIDA riktlinjer för hur man skall bereda biståndet de närmaste åren fram till 1990 och därefter. Vi har inte fattat det beslutet för att det skall utgöra någon påtryckning på Vietnams regering i vad gäller Kampucheafrågan. Jag tror inte ett dugg på den typen av biståndspåtryckningar. Sådana påtryckningar gör vi vid våra samtal direkt med regeringar i fråga eller när vi via FN gör klart hur vi ser på olika typer av agerande. Där har vi under alla år sagt att invasionen i Kampuchea är ett brott mot folkrätten, vilket vi fördömer. Jag tycker att det är litet trist att man i debatten nu förringar de vietnamesiska löftena att vara ute ur Kampuchea 1990. I dag är de löftena mycket tydligare än de varit tidigare. Dessa löften är värda att välkomnas i stället för att mötas med misstro. Att moderaterna inte gör det är väl mest av bara farten, men tyvärr följer även folkpartiet och centern med, och det tycker jag är trist. Även här delar sig de borgerliga i tre olika linjer: moderaterna vill helt avveckla och folkpartiet och centern vill på litet olika sätt successivt minska biståndet. Vår inriktning är alltså att bereda biståndet så att vi har handlingsfrihet 1990. SIDA skall dock också få göra förberedelser för tiden efter 1990, eftersom min och den svenska regeringens förhoppning är att Vietnam skall infria sitt löfte att vara ute ur Kampuchea 1990. Då anser vi att det finns goda förutsättningar för fortsatt biståndssamarbete med Vietnam — ett fattigt, krigshärjat land som verkligen borde vara värt de rika ländernas stöd. Så kom återigen frågan om skuldlättnader upp, och det uttalades tveksamhet om huruvida pengarna kommer till användning. Jag tycker det är litet trist att vi behöver ha den här diskussionen i riksdagen, när ni alla är övertygade om vilket enormt hinder skuldbördan utgör för de fattigaste länderna. I allt fler rika länder har man nu börjat inse detta. I Världsbanken och Valutafonden markeras att man nu är klar över problemens vidd och över att särskilda åtgärder måste till för de fattigaste länderna. Att vi från svensk sida kan driva på starkt i den frågan beror inte minst på att vi har pengar anslagna. Det finns andra nationer som nog gärna skulle vilja vara lika pådrivande men som inte har denna möjlighet därför att de inte har samma trovärdighet som vi som har ett särskilt anslag för ändamålet. Jag tycker därför inte att det går ihop, Ingemar Eliasson, att hävda att det är viktigt att göra en massa saker på skuldområdet men samtidigt inte anslå några pengar till det. Detta beklagar jag, men jag hoppas att insikten skall komma så småningom, som den har gjort i andra länder som tidigare varit tveksamma. Herr talman! Mycket av den debatt som förs en sådan här dag handlar om hur man omfördelar inom enprocentsramen. Det är något tiotal eller i enstaka fall hundratal miljoner som föreslås föras från en delpost till en annan. Egentligen är det inte så stora skillnader mellan partierna, förutom den skiljelinje som går mellan moderaterna och oss andra. Men den borgerliga splittringen är genomgående. Förutom denna stora skiljelinje finns det också, som har nämnts, 84 reservationer till detta betänkande. Tre av de reservationerna är gemensamma för de tre borgerliga partierna. Det är naturligtvis lätt att utmåla kritik mot regeringen i vissa frågor som borgerlig enighet, men inte ens i de frågor där kritiken är som mest högljudd, t.ex. Vietnambiståndet eller demokratifrågorna, finns det någon enad borgerlig front. Det är ju tur att man har detta kitt, kritiken mot socialdemokratin, att komma samman om, för annars skulle det inte vara så mycket med den borgerliga biståndspolitiken. Likväl vill jag avsluta min del av debatten med att återigen betona samstämmigheten. Det finns en betydande enighet i den svenska riksdagen om biståndspolitiken, och det är någonting som jag är glad för.